Herr talman! Jag skall helt ägna de minuter som står till mitt förfogande åt Vietnam-frågan. Det vore givetvis önskvärt att Vietnam-konflikten kunde biläggas så snart som möjligt, men ej efter den onyanserade svenska kritikens mönster och önskemål. Den som är förtrogen med det kommunistiska samhällstänkandet behöver inte tveka om upphovet till den förda kritiken. Det förefaller mig som om svårigheten att få till stånd förhandlingar främst beror på Hanois och den s.k. nationella befrielsefrontens tveksamhet och motstånd. De uttalanden som görs av ledande män i norr tycks tyda på att Hanoi och FNL fortfarande försöker inbilla människor att de skall vinna en militär seger. Det är möjligt att Hanoi och FNL i någon mån lockats in i denna falska föreställning av den utomordentligt intensiva och öppna debatt, som förs i Förenta staterna om Vietnam, och av den skarpa kritik som riktats mot USA i andra länder för dess åtgärder i Syd Östasien.

Förenta staterna har förklarat sig icke söka någon militär lösning av konflikten, vilket dock vore möjligt för USA, utan det sö ker en politisk överenskommelse som skall trygga social rättvisa i Sydvietnam. Det är mot denna bakgrund beklagligt, att Nordvietnam framhärdar i sin inställning och fortfarande inbillar sig att på slagfältet kunna avgöra konflikten till sin fördel. Det är glädjande att president Johnson i sitt tal till kongressen den 10 januari gav uttryck för sin vilja att även i fortsättningen iaktta återhållsamhet i Vietnam och inte falla för den stora och farliga frestelsen »att göra slut på kriget) genom att sätta in USA:s hela makt.

Då USA inte är berett till sådana unilaterala åtgärder, hävdar kritikerna att detta beror på mer eller mindre ohöljd amerikansk agressivitet och erövringslusta. Mig förefaller det emellertid vara hög tid att nu ställa krav också på den andra sidan. I den svenska diskussionen verkar det ofta som om det bara funnes en sida i vietnamkriget, vilken det vore värt att vädja till och lönt att kritisera. Det kan ju vara sant, ty det tjänar ingenting till att vädja till den kommunistiska sidan, och det är betydligt mer riskfyllt för Sverige att kritisera kommunismen än USA. Förenta staterna har framställt en rad förslag och utnyttjat alla tillgängliga kanaler för att nå fram till Hanoi med sina erbjudanden om villkorslösa diskussioner för att uppnå fred i Sydöstasien, baserad på Genéveöverenskommelserna av år 1954 och 1962. Tiden borde nu vara mogen att de svenska kritikerna mot USA uppmanade Hanoi att inför hela världen pröva Förenta staterna på dess ord och uppriktigheten i dess fredsvilja. Få torde se på USA:s åtagande i Vietnam som ett utslag av aggressiv imperialism. Talet om Förenta staternas imperialism är givetvis endast en tom kommunistisk agitationsfras. Allvaret i Förenta staternas förhandlingsinviter finns klart utsagt i det 14-punktsprogram som den amerikanske FN-ambassadören Arthur Goldberg senast hänvisade till i sin skriftväxling med U Thant nyligen och som ägnas ett alltför slött intresse här hemma. I dessa fjorton punkter visar USA en generositet, som torde sakna motstycke i någon känd krigisk förveckling. Man kan med få ord säga att Förenta staterna har lagt allt i fredens vågskål utom Sydvietnams kapitulation, vilket även vi borde vara tacksamma för. Kontrasten mellan den amerikanska kompromissviljan och Hanois attityd är slående.

Om man skall kritisera läget i Vietnam, hur kan man då gå förbi ett sådant uttalande från Hanoi? Salisburys rapporter har visat, att bomberna mot Nordvietnam också träffat civila byggnader och anläggningar samt människor, vilket inte torde vara någon överraskning för den som har någon aning om vad ett krig innebär. Men ingen har — vilket också New York Times nyligen har understrukit — hävdat, att det amerikanska flyget med avsikt har inriktat sig på civila mål. Det finns all anledning att i detta sammanhang erinra om kontrasterna. Vietcongs aktioner i Sydvietnam kräver avsiktligt civila offer, eftersom ge rillans aktioner kallblodigt och grymt sätts in just mot civila i avsikt att sprida skräck och terror. Det är bombangrepp mot civila bussar. Det är granatkastareld mot torget, där folket har samlats till fest. Det är handgranater inkastade i överfyllda baserveringar. Det är nattliga angrepp för att ta livet av lärare, sjuksystrar, jordbrukskonsulenter och andra, som hjälper folket i byarna till ett drägligare liv. Sedan år 1957 har Vietcong gjort sig skyldig till 11 000 sådana privatmord och dessutom har 40 000 personer kidnappats. Enbart under tredje kvartalet i fjol mördades med berått mod 300 civila och 560 kidnappades, men inte ett ord har hörts i den antiamerikanska kritiken mot dessa blodsdåd och våldshandlingar. Den svenska debatten har i många fall gått till beklagliga överdrifter med onyanserade utfall mot USA. Det skall emellertid här sägas, att den svenska regeringens förnämsta representant, nämligen hans excellens utrikesministern, inte har biträtt denna onyanserade debatt. Det framgår ganska tydligt av hans båda tal i detta ämne, dels inför arbetarkommunens styrelse i Stockholm den 18 augusti 1966, dels i FN:s generalförsamling den 10 oktober 1966. Där framför utrikesministern en mycket nyanserad kritik av läget i Vietnam. Självfallet kan det i utrikesministerns uttalanden finnas en och annan vändning som man inte kan acceptera. Men man får inte hårdra dessa uttalanden för mycket. På mig verkar det närmast som om utrikesministern gjorde vissa av sina uttalanden i ren glädje över sin medfödda förmåga som folktalare. Dessa hans uttalanden kan inte pressas alltför mycket, utan i princip kan sägas att han — om man skall tro honom på hans ord — företrätt en mycket nyanserad kritik i Vietnam-frågan. Vi lärde oss en del av 1930-talet om vad en ohämmad aggression kan komma att betyda för världsfreden. I mitten av 1930-talet angrep Mussolini Etiopien och underkuvade detta land. Västlän derna förhöll sig därvid passiva. Senare marscherade Hitlers horder in i Rhenlandet i strid mot gällande fördrag. Fortfarande förekom ingen reaktion. Därefter följde övervåldet mot Österrike och Tjeckoslovakien. När till slut måttet var rågat och allting var oåterkalleligt följde ett världskrig med dess fruktansvärda följder. President Johnson hänvisade till denna utveckling i sitt tidigare nämnda tal inför den amerikanska kongressen den 10 januari. Han påpekade att västmakterna för 20 år sedan slutligen stod fasta i Europa inför diktaturländernas angrepp. För 16 år sedan hejdade FN trupper i Korea ett annat slags aggression vi känner väl dess karaktär. Nu har USA i Vietnam liksom i Korea deklarerat för kommunisterna: Hitintill, men icke vidare! Vi borde vara klart medvetna om att kommunisterna i Asien betraktar Vietnam såsom ett avgörande prov på sin aggressionstaktik. Den nordvietnamesiske arméchefen har framhållit, att om amerikanarna icke lyckas stå emot de kommunistiska infiltrationsoch våldsmetoderna i Vietnam, »då kan de slås tillbaka överallt i världen». Detta varslar om vad som skulle hända om amerikanarna nu lämnar Vietnam. Det är också ofrånkomligt att många har gått alltför långt i sitt invändningsfria accepterande av Vietcong såsom en spontan och fri folkresning, i vilken kommunisterna icke spelat den avgörande rollen. Så sent som i september i fjol omnämnde den ledande nordvietnamesiska tidskriften Hoc Tap FNL som ett av kommunisterna »skickligt utnyttjat redskap> för att tillvälla sig kontrollen över hela Vietnam. Stödet åt FNL bland Sydvietnams befolkning är ringa. Detta framgår av valresultatet i september. Att över huvud taget rösta betraktades då enligt Vietcongs proklamationer såsom en utmaning mot gerillan. Jag påminner om att totalt 4,2 miljoner röster avgavs i valet, vilket betydde att fyra av fem registrerade väljare vågade trotsa FNL:s hotelser. Gerillans anspråk på att representera 80 procent av Sydvietnams befolkning saknar all grund. Detta framgår också av att de generalstrejker, som tidigare proklamerats av FNL blivit totala fiaskon. Anmärkningsvärt är också att över 20000 vietcongsoldater, kommunistiska partimän och dessas familjer har anmält sig till de sydvietnamesiska myndigheterna under år 1966.

Huvuduppgifterna i detta arbete är enligt överenskommelser mellan Sydvietnam och USA att förbättra jordbruket, hälsovården, undervisningen på landsbygden, organisation av lokal självstyrelse, kamp mot inflation och därmed stabilisering av det ekonomiska läget. Den amerikanska ekonomiska hjälpen till Sydvietnam inleddes redan år 1954. Hitintills har det amerikanska folket givit Sydvietnam 3 miljarder doilar i ekonomisk hjälp — d. v. s. 15 miljarder kronor — därav 430 miljoner dollar i jordbruksprodukter. Enbart under det senaste budgetåret anslog det amerikanska utlandshjälpsorganet — vanligen kallat AID, The Agency of International Development — 726 miljoner dollar till olika hjälpprojekt i Sydvietnam, därav 600 miljoner dollar i ekonomisk hjälp och resten i livsmedel och andra lantbruksvaror. Sammanlagt över 1200 civila amerikaner befinner sig nu i Vietnam för att bistå Sydvietnam med den ekonomiska och sociala uppbyggnaden, och lika många vietnameser och personer av andra nationaliteter är anställda av AID. Listan är lång över alla de viktiga hjälpprogram, som möjliggjorts genom den stora amerikanska hjälpinsatsen. Sjukvården har förbättrats genom byggandet av sjukstugor i byar och samhällen, många läkarlag och sjukvårdspatruller reser omkring för att bistå den vietnamesiska befolkningen både på landsbygden och i städerna. Över 2 miljoner människor har vaccinerats och immuniserats mot kolera och malaria på amerikansk bekostnad. Till utbildning av lärare, anskaffning av skolböcker och skolhusbyggen har också anslagits stora belopp, med tonvikt på hjälp till självhjälp. Ett program för landreform har också inletts med fördelning av jord som exproprierats eller tidigare ägts av regeringen. Den prioritet som man från amerikansk sida ger åt den civila hjälpen till folket i Sydvietnam och de ansträngningar, som görs för att bygga upp jordbruket och industrien, måste leda till resultat och lägga grunden till ett bättre liv för ett hårt drabbat folk. I sin hjälpverksamhet följer USA två huvudlinjer och arbetar dels genom dollarkrediter för kommersiell import och dels genom direkt hjälp till Sydvietnams folk i syfte att bygga upp jordbruket och andra delar av näringslivet. De omkring 3 000 personer som sysselsätts i detta stora hjälparbete är alla betalda av USA. Dollarkrediterna utgår för inköp av förnödenheter, som är nödvändiga för landets ekonomiska rehabilitering. Genom att trygga tillgången på varor söker USA på allt sätt motverka inflationen i landet. Innevarande budgetår har importen främst omfattat omkring 35 produkter till ett sammanlagt värde av 370 miljoner dollar.

Under de senaste tre åren har 5 500 nya lärare utbildats, och över 500 lärare har beretts tillfälle till vidareutbildning i Förenta staterna eller andra länder. Under samma treårsperiod har inte mindre än 2300 nya skolor uppbyggts med amerikansk hjälp. Man har dessutom byggt 13 000 lärosalar, som kan ta emot ytterligare 780 000 elever. Ett nytt skolboksförlag har upprättats under samma tid och utgivit 37 olika titlar med en sammanlagd upplaga på 6,2 miljoner ex. Behovet av läroböcker för lågstadiet är emellertid 14 miljoner exemplar, och även dessa betalas av USA. Till sist skall endast framhållas, att 30 olika länder från västvärlden ger Sydvietnam någon form av ekonomisk hjälp medan ytterligare flera andra länder har lovat sitt bistånd. Mot den bakgrund som jag här tecknat förefaller det något överdrivet att hävda att amerikanarna skall lämna Sydvietnam öppet för den kommunistiska diktaturen. Jag uttalar förhoppningen att amerikanarna vill stanna kvar i Sydvietnam tills en politisk uppgörelse nåtts — detta inte endast för Sydvietnams skull utan för hela den fria världens bästa.

Herr talman!

Det är ganska intressant att i pressen, både här hemma och i våra nordiska grannländer, konstatera hur man har uppfattat den mycket sakliga diskussion som har förts här hemma om vilka möjligheter vi har att ge hjälp till utvecklingsländerna. Det är intressant att se att man både i den norska, den danska och den finska pressen liksom i den svenska har börjat tala om opinionsbildningen. Som ett exempel kan nämnas det danska regeringsorganet Aktuelt. Där talas om politikernas uppgift som är att mellan ämbetsmännen förmedla sakkunskap och folks sunda förnuft. Tidningen talar om att politikerna icke skall se nyktert på problemen, ty pengarna »drejer sig om menneskers lykke, mens nogle af de andre kun drejer sig om teknik. Vi veelger at investere i mennesker». I Norge har man sagt att politikerna skall gå före när det gäller att skapa en opinion när de menar någonting med det. Det är inte bara, som man där säger, att »lika lunken efter den opinion som de tror er tilstede». Det har ibland i diskussionen sagts, att opinionen för ökad u-landshjälp inte är särdeles stor. Jag tror att man har fel på den punkten. Vi som har fått brev från en lång rad organisationer, ställda till de svenska riksdagsledamöterna, i vilka man ber oss göra vad vi kan för att höja u-landsinsatserna, har fått ett bevis på den saken. Jag tror också att vi, precis som man har sagt i den norska och den danska pressen, får säga på samma sätt som vi, som tillhör första lagutskottet och sysslar med lagfrågor här i riksdagen, att vår uppgift är att skapa opinion, inte så att säga lägga örat mot marken för att lyssna till ljudet av de frammarscherande hästarna och rikta in vårt handlande därefter. En stor del av vår svenska lagstiftning är ungefär 15 år före sin tid när den antas. Det är vår uppgift att se till att vårt ekonomiska handlande också siktar framåt. Det är inte bara vi politiker och riksdagsledamöter som bör se framåt. De organisationer som vi många gånger representerar vill också göra sitt för att öka opinionsbildningen och i den mån det är möjligt se till att handlandet närmar sig de framtidsmål, som vi väl alla är ense om — en ökad hjälp till u-länderna, så långt det står i vår förmåga. Jag representerar själv en stor politisk kvinnoorganisation. Vi har på kongresser antagit uttalanden som förpliktar oss att driva ärendet. Tillsammans med socialdemokratiska ungdomsförbundet, studentförbundet och de kristna socialdemokraternas förbund uppvaktade vi ganska tidigt under budgetarbetet för att få fram våra synpunkter på budgeten. Vi uttryckte också då en viss förtvivlan eller åtminstone vissa bekymmer för det ekonomiska läge i vilket vår biståndsbudget befinner sig i dag. Vi har nu hört en lång rad inlägg i just u-hjälpsfrågorna, och vi måste väl också säga oss att man inte kan se enbart principiellt på frågorna, man måste också se nyktert och praktiskt. Men jag tror att det finns en del uttalanden som har gjorts här tidigare i kväll som verkligen är värda att återupprepa i denna kammare och för övrigt många gånger under den debatt som säkerligen inte är slut i och med remissdebatten. Det var herr Arne Geijers beklagande av att vi inte tidigare kunnat öka insatserna, så att vi har något närmat oss det mål som står framför oss. Och det var fru Ulla Lindström, som här tidigare i talarstolen sade att hon beklagade att u-bjälpen inte är integrerad i vår ekonomi och framhöll att u-hjälpen är en moralisk och humanitär fråga. Jag tror att vi måste hålla detta i minnet när vi diskuterar dessa saker. Det är verkligen att beklaga, att vi i dag inte har biståndshjälpen lika integrerad i vår ekonomi som det är självklart för oss att vi har försvarsutgifter, utgifter för vår arbetsmarknad och vår lokalisering och lika självklart som att vi lägger ned en hel del på vårt skolväsen och våra sociala reformer 0. s. Vv. Jag tror att det är beklagligt därför att meningen ingalunda är att man egentligen skall väga en hård ekonomisk situation mot de möjligheter som finns att skära ut och att u-hjälpen då med nödvändighet måste bli det som får stryka på foten. Nu skall man kanske också i denna diskussion framhålla att det finns en del glädjande och bra punkter i de propositioner om bistånd som är framlagda. Vi har ökat hjälpen till den internationella livsmedelsfonden. Vi har bl.a. givit en miljon ytterligare till UNICEF, det enda organ som svarar för hjälpen bland barn och mödrar och som för Övrigt är ett av de internationella FN-organ som livligast och med många tecken på att lyckas på senare tid har diskuterat familjeplaneringen. Men vi har också den bilaterala biståndssidan, och det är väl främst där som vi har uttryckt våra bekymmer. Med internationella åtaganden följer ju förpliktelser, och det är dessa förpliktelser som vi väl fruktar att vi inte helt och fullt kan infria denna gång.

Vi har ibland i diskussionen hört att vissa projekt är i fara. Jag tror att det är felaktigt att dra fram några exempel. Vi vet ingenting ännu. Det blir styrelsens sak att så småningom avgöra vilka projekt som skall fullföljas eller inte, vilka förhoppningar som har väckts i mottagarländerna men som nu kommer att stäckas, vilka aktiviteter som skulle ha fullföljts av dem som vi icke har skrivit kontrakt om men som måste inställas, kanske för ett år, kanske för alltid. Det vet vi ingenting om i dag. Det är beklagligt, helt enkelt därför att det ändå borde finnas vissa möjligheter — även om man inte kan se den långsiktiga målsättningen framför sig — att se till att åtminstone de anslagsäskanden som framförts kan genomföras. Vi har de stora kvinnoprojekten, som delvis är fullföljda på vissa håll och som enligt de undersökningar man har börjat göra enligt den nya evalueringsprincipen slagit synnerligen väl ut. Det finns program och projekt för deras fullföljande vilka ytterligt väl skulle svara mot de överväganden som FN-organisationerna gjort.

Vi har fredskårsinsatserna, vi har vuxenutbildningen som folkrörelserna så länge har kämpat för och pläderat för. Vi har de frivilliga organisationernas arbete som vi hoppas borde kunna få samma stöd som tidigare. Något av allt detta måste utan tvekan skäras ned.

Jag tror att denna långtidsplanering är en synnerligen viktig angelägenhet som vi bör diskutera i framtiden, då vi — liksom mitt parti kommer att göra — skall diskutera framkomstvägarna och takten mot de mål som vi har satt oss före: minst en procent av bruttonationalprodukten. I dag finns det ingen sådan möjlighet. I dag har vi endast att konstatera att budgeten är mycket knapp, att det inte finns mycket att ta av på något håll. Men jag vill ändå, herr talman, uttrycka förhoppningen att det dock til syvende og sidst skall yppa sig vissa möjligheter. Det finns kanske utvägar för att täcka kostnaderna för de projekt som i dag står i farozonen, även om vi inte vet något definitivt om deras öden. Vi vet att det på det finansiella området är ganska många miljoner, som icke är intecknade och som lämnas utan förpliktelse om fortsättning, medan vi när det gäller det tekniska biståndet har en lång rad projekt kontrakterade eller utlovade. Det finns kanske möjligheter att flytta över medel från sjunde huvudtiteln till den andra verksamheten, och det finns kanske också vissa möjligheter att få fram pengar på annat sätt utan att därmed standarden minskas för låglönegrupperna och utan att det blir kännbart för svenska folket. Jag tror, herr talman, att möjligheterna ändå står öppna. Men vi bör först och främst rikta in oss på en diskussion inte enbart om en målsättning, utan även om en långtidsplanering av hela den biståndsverksamhet som kommer att fortsättas. Utan någon planering är det ganska svårt för biståndsorganen att få den samlade överblick över den bilaterala och den multilaterala u-hjälpen som ändå krävs för att man skall kunna ta ställning i dessa frågor. Låt oss alltså, herr talman, uttrycka förhoppningen om att det finns möjligheter att i sista stund rädda de projekt, beträffande vilka hotet om indragning i dag oroar mottagarländerna.

Herr talman! Hjälten i den lilla epistel jag skulle vilja framföra här i kväll är en Österlänning, som någon gång den minnesrika krigshösten i början på 1940-talet när Gunder Hägg slog världsrekord på löpande band besökte Stadion. Också denna kväll slog Gunder Hägg rekord, Stadion var fullsatt och kokade av hänförelse, folk stampade och kastade tidningar och skrek och gjorde allt möjligt annat. Österlänningen var mycket förvånad.

Vad skall vi göra med de många vinster vi gör i det moderna samhället? En liknande fråga ställer Sven Fagerberg i senaste numret av Svensk Sparbankstidskrift för år 1966 i sin artikel »Ekonomi och livsåskådning». Hans tes är denna: Den moderna tekniken skapar ett helt nytt perspektiv på den mänskliga existensen. Maskinerna utför mer och mer av det nödvändiga arbetet; människan får mer och mer fritid, mer tid för sig själv. Han påminner om att man i USA på fullt allvar diskuterar att den situation är inom räckhåll, då medborgarna får en garanterad arbetsfri inkomst. Uppenbart är att det här är fråga om en mäktig och djupgående samhällsförvandling som bl.a. innebär en frigörelseprocess. Människorna i det nya samhället blir fria på ett nytt sätt. Fagerberg frågar: »Fria till vad?» Han ger läsarna ett problem att fundera över: »Er chef talar om att en datamaskin kommer att utföra Ert arbete bättre och billigare, men Er lön kommer att betalas ut precis som förut. Vad kommer Ni att göra med Er själv?» Klart är, vad som än säges om dessa och liknande resonemang, att nya frågor ställs till människorna i det nya samhälle som håller på att växa fram. Ställs frågorna till individerna, så ställs de till de politiskt ansvariga. Vad är målet för er strävan? En besläktad fråga, även om accenten är någon annan, framföres i en tidningsintervju med Ernst Wigforss, Man frågade honom hur han och hans parti bar sig åt för att klara krisen på 1930 talet.

De frågorna gäller målet för och meningen med vårt samhällsbygge, med vår politiska aktivitet. Man kan fråga sig vad som är nytt för vår tid i ekonomisk-politiskt avseende. Jag delar deras synsätt som säger, att det nya är de möjligheter som modern teknik skapar, nämligen en frigörelse från naturens hämmande och bindande makter, möjligheten till en frigörelse från hård bundenhet vid motspänstiga fysiska livsbetingelser, till sann mänsklighet. Den tekniska kapaciteten tycks sjuda av löften om en ny frihet, ökad mänsklig värdighet, ekonomiska och sociala förhoppningar nästan utan gräns. »Du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett», är ett gammalt bibliskt ord som i vår kulturkrets tagits som en nödvändig och riktig beskrivning av människans villkor. Men den grundhållningen inför tillvaron godtar vi inte längre. »Svetten», symbolen för förslitande och förnedrande arbete, skall och kan försvinna. Men då kommer ofrånkomligen nästa fråga: Frihet — till vad? Vilken är målsättningen för vår politiska verksamhet? Är det lönsamheten och den ekonomiska effektiviteten som skall vara det helt dominerande målet för vår samhälleliga aktivitet? Var kommer människans och hennes reaktioner och behov in i bilden? Kan vi sätta likhetstecken mellan ekonomisk framstegstakt och mänsklig mognad, utveckling och frigörelse? Dessa frågor måste vi börja fundera över, tror jag, med en helt annan kraft än vad vi hittills gjort. I statsverkspropositionen säger finansministern: »Det grundläggande målet för den ekonomiska politiken är att med bevarad full sysselsättning och samhällsekonomisk balans främja en snabb framstegstakt och öka välfärden i samhället.» Mot denna målsättning kan väl ingen kritik riktas, utan varje parti strävar säkert mot det målet. Men då måste man fråga: Vad är välfärd? Man måste vidare fråga: Är under alla omständigheter den snabba framstegstakten ett mål i sig självt? Frågan är verkligen nödvändig att ställa. Antag t.ex. att vår satsning på fortsatt framåtskridande vad gäller arbetstidsförkortningen kommer att innebära att vården av gamla och sjuka eftersättes och en utbyggnad av vår utbildningsapparat allvarligt begränsas. Är det då ett riktigt och moraliskt försvarbart mål att sätta den kortsiktiga ekonomiska «standarden främst? Det är naturligtvis här fråga om en avvägning mellan skilda krav och tillgängliga resurser. Men det är en avvägning, inte bara mellan ekonomiska alternativ utan mellan standardvärden av strikt ekonomisk natur och värden som berör människan som en i existensen totalt fungerande varelse. Avvägningsproblemet gäller värderingar av mänskligt liv. oss så mycket, är inte bara en fråga om att fördela förmåner i nuet. Saken gäller också — och kanske främst — ett ansvar för människan i morgondagens samhälle, ett ansvarigt långtidshandlande. I vårt genomorganiserade samhälle är det i stort sett så, att de organisationsstarka alltid klarar sig. De organisationssvaga, t.ex. åldringarna, de sjuka, de handikappade, har svårare att hävda sig. Jag använder ännu ett gammalt ord från bibeln — jag umgås mycket med den boken: Från den som intet har skall tagas också det lilla han har, och till den som mycket har skall mer bli givet. Detta är en allmänmänsklig företeelse. Det råder ingen tvekan om att det även i vårt organiserade välfärdssamhälle finns mycken fattigdom där upplevelsen är: Mer och mer förödas vi i den intensiva livstakt som råder i detta land. Det man har upplever man som miste man. Vi diskuterar u-landsfrågor. Vi har redan fått en klar belysning av dessa och vet att för u-länderna gäller samma lag. De besuttna, de som har det väl ställt, tycks genom någon säregen inneboende kraft få det ännu bättre, medan det tycks vara nästan hopplöst för de nationer som kommit definitivt efter att alls kunna hänga med i takten. Exempel härpå är väl inte svårt att finna i vårt eget land. Genom stora organisationer har vi tillåtit oss en genomsnittlig löneförhöjning av omkring 6 procent under det gångna året. Årets statsverksproposition bestäms i hög grad av detta faktum. Men för abortförebyggande åtgärder — en verkligt central och oerhört viktig social fråga — skall utgifterna tills vidare vara oförändrade. Länkrörelsen, en frivillig organisation som arbetar med ganska stor effektivitet, får en höjning från 600 000 kronor till 700000 kronor. SVCR har begärt 290 000 men får 50 000 mer. DHR har begärt 600 000 men får en ökning av 100 000. Sankt Lukasstiftelsen, ett rådgivningsinstitut gällande människogemenskap, har begärt en ökning om 20000 men får oförändrat 30 009 kronor. Det är bara fråga om småsummor här, men exemplen visar en attityd, en inställning. Vad är det centrala för oss i vårt samhällsarbete? Nu vill jag alls inte vara negativ. 1300 000 kronor till de handikappade — alltså en ökning med 150 000 i ett pressat budgetläge — är ganska mycket pengar. Vad jag diskuterar är alltså vår målsättning. Det finns en tendens hos oss att prioritera för de många, medan vi samtidigt inte ser till att tillvaron blir dräglig för de sämst lottade, t.ex. dem som Lis Asklund beskriver såsom »dem som sitter och ligger». Innan vi flyttar fram positionerna för de redan väletablerade, vore det moraliskt riktigt och mänskligt ansvarigt att se till att de andra inte halkar efter. Områden, där insatser behövs, är det inte svårt att nämna. Är det inte så att inom industrivaruproduktionen förhandlingsfrågor om löner och arbetsvillkor löses i relation till driftsresultat och ekonomisk lönsamhet. När det gäller social service måste vi finna en väg att lösa motsvarande frågor utan att det går ut över patienter och klienter. En faktor av något annan men dock besläktad art kan jag inte underlåta att i detta sammanhang mycket kortfattat beröra, även om den är svårbemästrad och ömtålig. Vi producerar människor i vårt samhälle. Vårt omfattande skolsystem är ju på sitt sätt en väldig produktionsapparat som gäller människor. De som producerar är lärarna. Vi har i hög grad under gången tid koncentrerat oss på eleverna, och det är säkert alldeles riktigt, men om läraren-producenten inte mäktar uppgiften så hjälper inte vår elevcentrerade inställning. Jag hade ett samtal med en rektor för en grundskola i Stockholms ytterområden häromdagen. Han hör definitivt inte till de sura och kritiska typerna. Vi talade om elevernas grundhållning till undervisningen och till samlivet i skolan. Han sade att om det fortsätter på det här viset så dras förutsättningarna för en meningsfull undervisning undan och ett sunt människobygge är inte möjligt. Det finns ingenting mer att vädja till. Han menade då etiska värden hos eleverna. Vi kan naturligtvis inte lagstifta om en ansvarig livshållning, men i varje fall måste lärarna få känna att de har stöd hos oss som är politiskt ansvariga i deras ofta mycket hårda kamp. Det är också här en fråga om en målsättning. Jag återkommer därmed till frågan om vad som bör vara målsättningen för vårt politiska arbete. Jag tror att vi har att fatta klart i sikte: det är människan det gäller, det är hennes frigörelse och personliga mognad som vi arbetar för. Vårt mål är inte en klichémänniska, inte en människa som är strömlinjeformad efter våra idéer. Vårt mål är en självständig, i positiv mening frigjord människa. Och vi har att möta människan som hon faktiskt existerar i vårt samhälle, vare sig vi tycker om henne eller inte. Jag tar mig friheten att från denna talarstol säga att jag skulle önska att en avspänning kom till stånd mellan de skilda fraktionerna i livsåskådningsdebatten både i vårt folk i allmänhet och i det praktisk-politiska livet. Jag erinrar mig några ord av professor John Landquist, som i en essä nyligen skrev att han påminner sig vad den icke troende läkaren säger till den fast troende katolske patern, båda upprörda över pestens härjningar, i Camus” roman Pesten. Där sägs: »Vi arbetar gemensamt för något som förenar oss bortom alla hädelser och böner. Det är det enda som betyder något.» Vad betyder något? Jo, att hjälpa människan sådan människan är! Där står vi samman. Brännande angelägen blir frågan om målsättningen, då vi nalkas vårt internationella ansvar. Jag skall inte alls ge mig in på många detaljer i u-landsproblematiken, men jag vill ta fasta på några som jag menar väsentliga sidor av frågekomplexet, även om det helt naturligt vid denna tidpunkt i debatten har berörts också av andra. Jag upplever det så att här är det verkligen en fråga om målsättning, här gäller verkligen saken medmänsklighet, här gäller det ett godtagande av att det kostar något att leva i den moderna världen, att det är en skam att så tänka på sig själv, att man icke vill eller kan uppleva sig som en del av en världsenhet, där tre fjärdedelar lider av undernäring eller felnäring. Till de ärorika dragen i vår moderna historia hör den sociala ansvarighet som var för handen i skilda folkgrupper och ur vilken det moderna välfärdssamhället växte fram. Nu måste man fråga: Har vi tappat vår sociala ambition, vårt sociala patos, vår känsla av medmänsklighet och ansvarighet? Är Sveriges gränser den plats där vi gör halt? Hur skall annars den starka nedskärningen av SIDA:s anslagsäskanden förklaras? Jag måste säga att här förstår jag inte regeringen trots allt talet om en pressad statsbudget. Man säger att 70 procent av vårt folk anser att vad vi gör för u-länderna är till fyllest, det finns icke en opinion för ökad svensk insats. Jag svarar att det är tveksamt om man någonsin kan räkna med säkra majoriteter då frågan gäller progressiva och i den personliga ekonomien ingripande åtgärder. Det fanns inte i det sociala genombrottet i vårt eget land en absolut majoritet, men det fanns folk som hade lågande hjärtan och trodde något och kände för människorna. Så drevs saken igenom. Vad som nu krävs av regering och riksdag är den politiska och moraliska viljan att handla djärvare än vad vi för närvarande gör, även om hos somliga i vårt folk en vis impopularitet skulle växa fram, Det är här, tror jag, fråga om politiskt mod och moralisk ansva righet, men det är också fråga om en ren självbevarelsedrift. Här finns verkligen inte god tid för i-länderna. Det är en fråga om kapplöpning med tiden. Det är fråga om en snabbt växande världssvält, om vidgade klyftor mellan fattiga och besuttna, om en förödande befolkningstillväxt samt om desperation och upplösning. Ingen tror väl ändå att vi här uppe i vårt lilla avgränsade och väl organiserade land på lång sikt kan undgå de internationella eruptioner som följer i spåren av en ensidig och på egen välfärd nästan helt inriktad ekonomisk politik i i-länderna. Vid den stora konferens som Kyrkornas världsråd hade anordnat i Geneve i somras kring temat »Att vara kristen i vår tids sociala och tekniska omvälvningar» rapporterades att uländernas representanter, som proportionellt var många, gav uttryck åt en stark resignation inför i-ländernas attityder, en resignation inför det bistånd de ger. Skall det vi gör någonsin bli någonting annat än en ganska självisk överlägsen barmhärtighetsgest? Vad kommer de u-länder som vi i Sverige samarbetar med att säga om vi begränsar vår insats 1967/68, därför att vi inte har råd sedan vi givit oss själva den stora delen av välståndsökningen? Jag kan inte hjälpa det, men man skäms och förskräcks. Möjligheter till ökad insats finns. SIDA bör kunna få i stort sett vad organisationen begärt. Livsmedelshjälpen blir aktuell för lång tid framåt; det finns många aspekter på denna fråga. Världsbanken rapporterade under förra delen av år 1966, att u-länderna effektivt kan använda tre till fem miljarder dollar ytterligare per år. Detta sagt såsom exempel. Det sägs nämligen ibland att det inte finns färdiga projekt och att vi inte kan göra mera. Här ges andra exempel. Förra året framförde det parti som jag tillhör ett önskemål om ett samlat ställningstagande till olika åtgärder och en plan för det samlade utvecklingsbiståndets tillväxt på längre sikt. Alltjämt är detta önskemål aktuellt. Jag kan inte förstå det resonemang som jag så ofta har hört, nämligen att » Vi är ett litet land och det betyder inte någonting vad vi gör». Vi har dock att ta vår del av ett större internationellt ansvar. Vad de andra gör eller inte gör kommer oss till slut inte på ett avgörande sätt vid, ur moralisk synpunkt menar jag. Vi har att göra vårt. Jag menar och tror att vi borde kunna göra det bättre än vad vi för närvarande gör. Med detta, herr talman, är jag tillbaka till huvudtemat för denna lilla epistel. Det är i vårt politiska liv ytterst en fråga om målsättning och värdering. I blixtbelysning visas problematiken just när det gäller vårt u-landsbidrag: Eget välstånd eller en politik där människans frigörelse är målsättningen, alltså en total syn på upplevelsen av att ha del i mänsklighetens ödesfrågor. Självklart! Vi kan inte nå enprocentsnivån i år och inte heller nästa år. Vi kan inte gå bortom de ekonomiska möjligheterna. Den saken är klar, men jag tror att vi kan komma vårt mål betydligt närmare än vad årets statsverksproposition gör. Vi kan få en mer målmedveten och fast inriktning på ett ansvarigt internationellt handlande än den som vi nu har. Det är denna medmänskliga ansvarighet och detta politiska mod som många av oss efterlyser. Jag tror att många fler av vårt folk än vi anar skulle hälsa en större u-landshjälp än vi nu är beredda att ge med befriande tacksamhet. Jag tackar, herr talman, för att jag har fått framföra dessa synpunkter, och jag yrkar, som man väl skall göra, remiss av Kungl. Maj:ts proposition nr 1 till aktuella utskott.

Herr talman! Jag skall tala om den prosaiska statsverkspropositionen. Efter alla penningkrävande reformer i det förgångna i de höga och stora ambitionernas tecken innefattar årets statsverksproposition otvivelaktigt en återgång till den ekonomiska verklighetens trista värld och en åtstramning av expansionstakten. Det senare anges dock vara tillfälligt. Målsättningen för budgetpolitiken, som gällt åstadkommande av samhällsekonomisk balans, har också enligt finansministerns egna ord krävt en ytterst restriktiv prövning av utgiftsanspråken. De inflationsdrivande krafterna i samhällsekonomien, som tidigare släppts lösa genom expansionen av den offentliga sektorn och de ökade inkomsttransfereringarna till de enskilda hushållen, vilka båda tillsammans starkt bidragit till trycket från efterfrågesidan, försöker man nu få under en mera effektiv kontroll. Det är de tidigare »extravaganserna» som gjort detta nödvändigt, det erkänner finansministern själv. Det må konstateras att de ganska trevande ensidiga försök i denna väg, som gjordes av finansministern i fjol och som låg huvudsakligen på den penningpolitiska sidan, i realiteten blev mindre framgångsrika än vad finansministern troligen själv hade hoppats på. Efter de förnyade varningar som de fortsatta rubbningarna i bytesbalansen givit, har finansministern nu i ökad omfattning tagit finanspolitiken till hjälp för att återställa balansen i samhällsekonomien, Det är gott och väl. Jag är emellertid rädd för att de åtgärder som föreslås dels är otillräckliga i vissa hänseenden, dels kommer för sent och dels motverkar varandra. Det måste sålunda från början slås fast att den offentliga utgiftsexpansionen, trots de besparingsåtgärder som >vidtagits, fortfarande är större än vad den årliga produktivitetsstegringen medger. Medan den beräknade produktivitetsstegringen under 1967 inskränker sig till 4 procent, ökar statens investeringar visserligen med 1,5 procent men kommunernas investeringar med 8 procent, bostadsbyggandet med 5,5 procent och den offentliga konsumtionen med 6 procent. Denna ekvation går knappast ihop. De inflationsdrivande krafterna får trots beskärningarna en viss ny påspädning på efterfrågesidan. Till jämförelse kan nämnas att näringslivets produktivitetsuppbyggande investeringar håller sig vid 3,5 procent. Det höga ränteläget är här ett hinder för investeringsverksamheten. Något verkligt krafttag för att sanera statsfinanserna har inte gjorts, bortsett från nedskärningarna av utgifterna för försvaret, som mer än någon annan statsuppgift fått tjäna som budgetregulator. Jag anser att staten måste kunna skötas billigare genom koncentration på väsentliga mål, mätning av prestationerna och effektivare kostnadskontroll. Genom en allmän översyn av hela statsapparaten borde väsentliga besparingar kunna ernås som går längre än vad finansministern åstadkommer. Vi kanske tvingas dithän om ett eller annat år. I en välfärdsstat som vår borde det finnas en del äldre, förlegade statsuppgifter som nu skulle kunna läggas på hyllan. Jag vill erinra om att enligt fjolårets kompletteringsproposition budgetunderskottet för budgetåret 1968/69 efter alternativ 1 skulle komma att uppgå till ej mindre än 3250 000 000 kronor och efter alternativ 2 till 2 450 000 000 kronor. Häri var dock inte inräknade kostnaderna för de statsanställdas lönehöjningar, där varje procents löneökning ger en merkostnad av 80 000 000 kronor. Denna prognos från i fjol är visserligen inte fullt aktuell, men jag har inte sett någon senare. Redan i år föreslås kraftiga skattestegringar, och tydligt är att det ligger i farans riktning med fortsatta skattehöjningar av betydande storlek i samband med 1968 års statsverksproposition. Jag och med mig kanske hela svenska folket frågar oroligt vad vi härvidlag har att vänta. Mot finansministerns uppfattning vill jag invända att jag har svårt att tro på den ekonomiska medicin som går ut på att inflationen bekämpas genom ständiga skattehöjningar. Dessa har nämligen ofta en tendens att i stället driva upp priserna. Detta gäller inte minst höjningar av konsumtionsskatterna. I längden har dessutom skattehöjningarna vilka — såsom det heter — skänker staten ökade resurser den effekten, att de möjliggör höjda statsutgifter och därigenom i sin tur skapar ökad efterfrågan, och de får därigenom en verkan direkt motsatt den avsedda. Jag sade nyss att jag fruktade att de nu föreslagna åtgärderna i direkt inflationsbekämpande syfte kommit för sent.

Den specialinriktade verkstadsindustrien med dess förnämliga produkter håller sig visserligen än så länge väl framme och kan alltjämt sälja även på EEC-marknaden med dess höga tullar, men även där börjar det ta emot. För järnmalmen och skogsprodukterna, som är nyckelvaror på exportsidan, är det desto besvärligare, särskilt vad gäller järnmalmen. Det största problemet erbjuder vissa grenar av hemmamarknadsindustrien, som fått det allt svårare att konkurrera med importvarorna. Det är på detta av snitt driftsinställelser och permitteringar framför allt börjat förekomma.

Denna kan ibland verka nog så brutal mot de anställda enskilda individerna. Det är hårt för den som inte håller arbetstakten och inte gör skäl för sig att i många fall bli tvungen att lämna arbetsplatsen för att, som man hoppas, få en ny anställning. Men för den friställda arbetskraften blir det inte alltid så lätt att vinna en ny anställning. Detta är medaljens baksida, vilken kräver en oavlåtlig uppmärksamhet. Hemmamarknadsindustrien säges till följd av trycket utifrån undergå en strukturrationalisering, varmed förstås att den friställda arbetskraften enligt programmet efter omställning skall kunna vinna anställning i mera effektiva företag. Det låter bra. Men teori och praktik går härvidlag inte alltid riktigt väl ihop. Beteckningen strukturrationalisering är många gånger en förskönande omskrivning för det faktum att rörelsen inte längre är räntabel och fördenskull icke kan bedrivas. I och för sig konkurrenskraftiga och effektivt arbetande industriföretag bringas nämligen att lägga ned driften i hemlandet respektive flytta över den till utlandet till följd av det höga kostnadsläget. Resultatet blir också i detta fall friställd arhetskraft. Det är ofta följden av en tillfällig snedvriden konkurrens från utlandet, vilken genom en relativt frikostig licensgivning släpps fri på den svenska marknaden. Detta gäller inte i första hand import från u-länderna — vi har kvantitativa importrestriktioner även på många andra håll. Jag kan i viss mån hålla med herr Dahlén om att vi bör vara generösa gentemot u-länderna. Jag är personligen känslomässigt intresserad av en ökad u-landsbjälp under vissa förutsättningar. Jag kan också hålla med om att andra länder, t.ex. Norge och Danmark, kunde vara mindre restriktiva i sin licensgivning; men det är dessa länders sak. För vårt vidkommande måste det trots allt finnas vissa gränser. Även med risk att bli beskylld för att sakna den rätta förståelsen då det gäller u-landsproblematiken måste jag säga, att vi dock inte kan vara så hjärtnupna att vi offrar viktiga hemmamarknadsindustrier och deras anställda på u-landshjälpens altare. Då hade det varit bättre, tycker jag, att göra motsvarande offer direkt på budgeten. Därmed har jag dock inte lovat att oreserverat ansluta mig till fru Lindströms krav i denna del. Det är att märka att vid en svensk anslutning till EEC blir tulläget och det handelspolitiska läget ett annat. Just de industrier, som nu tvingas lägga ner driften, torde vara konkurrenskraftiga på en blivande Europamarknad. Den aktuella problemställningen bör enligt min mening ge anledning till allvarliga överväganden om vad som kan göras för att skapa ett förbättrat skydd inom vissa gränser för hemmamarknadsindustrien i avvaktan på vår anslutning till EEC. Jag har alltså i denna del en något annan mening än handelsministern herr Lange. Inom ramen för våra internationella åtaganden är det kanske inte så mycket som kan göras, men i alla fall borde det kunna givas något bidrag till försvaret av sysselsättningen. Vi kan fortare än vi anar komma i ett ganska bekymmersamt sysselsättningsläge. När det gäller Sveriges anslutning till EEC vill jag med tillfredsställelse hälsa de positiva signalerna från regeringens sida under senare tid. Jag är övertygad om att det svenska näringslivet, inte bara industrien utan även jord bruket och skogsbruket, enigt står bakom kravet på en snar anslutning. Samtidigt bör man nog vara medveten om att det hela inte bara blir en dans på rosor. Genom de pågående brittiska sonderingarna har frågan fått omedelbar aktualitet, och jag förutsätter att regeringen begagnar varje tillfälle att tillvarata vårt lands intressen i detta sammanhang. Jag hyser en viss optimism och hoppas på framgång. Att EFTA-länderna bör hålla kontakt med varandra är självklart. Framför allt är det viktigt att de skandinaviska länderna håller samman, så att inte den vunna nordiska marknaden faller bort. Bibehållandet av den nordiska marknaden är viktigare än allt annat — det har jag sagt tidigare och det vill jag understryka även i dag. Spricker den s.k. EFTA-solidariteten kan situationer uppstå, där en isolerad skandinavisk aktion blir erforderlig. Herr talman! Jag har vid tidigare tillfällen talat om den fortgående stegringen av konsumentpriserna och de bakomliggande orsakssammanhangen. Detaljhandeln har här ofta kommit i blickpunkten för allmänhetens intresse och även fått huvudansvaret, under bortseende från att bakom förändringarna i butikernas försäljningspriser ligger inte bara marginalhöjningar i själva detaljhandelsledet med dess ökade kostnader utan också ersättningar till Öövriga tidigare marknadsled. Genom prisoch kartellnämndens undersökningar och de olika massmediernas intresse har myndigheternas verksamhet på området på senare tid särskilt uppmärksammats. Undersökningarna har otvivelaktigt haft positivt värde genom att de stimulerat konsumenterna till ökad prismedvetenhet. Därom är inte annat än gott att säga, men det måste sägas ifrån att ifrågavarande upplysningsverksamhet ofta varit ensidig och onyanserad. I en i dagarna publicerad liten bok om priser analyseras hithörande problem på ett förtjänstfullt sätt, såvitt jag kan be döma. I denna bok framläggs vissa konstruktiva förslag till omläggning av priskontrollundersökningarna syftande till en mera rättvisande karaktär under hänsynstagande till kvalitet och service. Bland annat framhålles att lokala prisundersökningar måste inskränka jämförelserna till likvärdiga butiker med jämförbara lägen, jämförbara sortiment och jämförbar service. Genomsnittsberäkningar kan här ofta bli direkt missvisande. Jag har velat ge uttryck åt den förhoppningen att detaljhandeln och prismyndigheterna skall kunna komma till en enhetlig linje beträffande formerna för undersökningarnas verkställande så att dessa skall kunna inge förtroende på alla håll.

Herr talman! Får jag knyta an där herr Jacobsson slutade och säga några ord om prisövervakningen inom detaljhandeln. En väsentlig förutsättning för vår ekonomiska tillväxt är ju att inflationen hålls inom rimliga gränser. Vår penningvärdeförsämring utgör ett ständigt hot mot lönsamheten inom all företagsamhet, inte minst hos de mindre företagen och inom handeln och servicenäringarna som ofta får bära hundhuvudet för de ökade priserna på konsumtionsvaror och tjänster. Det är givet att det är de prisövervakande myndigheternas uppgift, som herr Jacobsson framhåller, att kontrollera prisutvecklingen även inom detaljistledet. Men nog förefaller det mig som om de aktioner som drabbat detaljhandeln under den gångna hösten väsentligt överdriver detaljhandelns betydelse för inflationsutvecklingen. Det har varit aktioner som synts i pressen och därför givit god PR åt såväl regeringen som prisövervakningen och som också har givit intryck av en effektiv inflationspolitik från regeringens sida. Det måste emellertid stå klart för alla som har studerat lönsamhetsutvecklingen inom handelsledet och inom servicenäringarna att prishöjningarna i detta distributionsled inte är en orsak till utan en följd av inflationen. Man angriper ju inte genom att ensidigt intressera sig för detaljhandelns prissättning roten till det onda, utan man riktar sig mot symptomen.

Jag är av den uppfattningen att det inte på något område inom näringslivet råder en så hård konkurrens som inom detaljhandeln. För många företagare inom dessa branscher har det inte varit möjligt att följa med och höja sin ekonomiska standard i takt med utvecklingen. Det har för många över huvud taget varit fråga om att överleva ekonomiskt och få en dräglig inkomst på sitt yrke. Även strukturutvecklingen inom detaljhandeln visar att konkurrensen har varit mycket hård. Låt oss som exempel ta utvecklingen inom livsmedelshandeln. Under 1960 talet har där skett en betydande nedläggning av butiker både inom den privatägda handeln och inom kooperationen. Under 1963—1965 slutade omkring fyra affärer per dag sin verksamhet inom den privata handeln, och de utgjorde mellan 7,2 och 7,7 procent av hela butiksbeståndet i landet. Av de mindre affärerna har cirka en fjärdedel försvunnit på fyra år. Det enda sättet att överleva har varit att möta kostnadsutvecklingen med effektiva rationaliseringsåtgärder som i första hand kommit konsumenterna till godo. repade tillfällen det nödvändiga i att verka för en ökad produktion inom svenskt näringsliv. Finansministern hyser oro för vår produktionsutveckling och för vår industris förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. I statsverkspropositionen uttryckes farhågor att dessa grundvalar för vår fortsatta välståndsutveckling skulle svikta. Det sägs klart ifrån att industriens vilja till rationalisering bör främjas. Åtgärder för att stimulera dess investeringsbenägenhet bör vidtas. Man noterar med tillfredsställelse denna förståelse för den svåra konkurrenssituation som vårt näringsliv befinner sig i. Efter dessa deklarationer ser man med stor förväntan fram emot förslag till sådana produktionsstimulerande åtgärder som dessa reflexioner borde ge anledning till. Men dylika förslag är dess värre inte så lätta att upptäcka i statsverkspropositionen med undantag för den näringslivsfond på en halv miljard som föreslås. Den starka strukturomvandling som vårt näringsliv nu genomgår med betydande svårigheter för många branscher och den rätt allvarliga konkurrenssituation som livsviktiga industrigrenar befinner sig i har ju många orsaker. En väsentlig orsak är den inflatoriska kostnadsutveckling som vi haft i vårt land och som särskilt under det senaste året varit mycket stark vid internationell jämförelse. Inom alla näringsgrenar har lönsamheten avtagit väsentligt under det senaste decenniet, och företagens förmåga att själva finansiera utbyggnad och rationalisering har markant nedgått. Detta minskar onekligen benägenheten till risktagande investeringar. Det har också medfört att vår kapitalmarknad bundits av hårda regleringar och prioriteringar, och det har gjort det svårare att tillgodose företagens växande behov att lånefinansiera sina investeringar. Man hade då väntat sig av en näringsvänlig politik att den skulle ha innehållit några åtgärder innebärande generell stimulans för företagen. Man hade t.ex. kunnat förvänta att regeringen förelagt årets riksdag förslag till en produktionsvänlig skattereform på basis av skatteberedningens förslag. Statsministern betecknade under förmiddagens debatt de borgerliga partiernas och näringslivets krav på en sådan skattereform, som bland annat skulle innehålla en omläggning av den indirekta beskattningen till mervärdeskatt, som överdriven mervärdeskatteromantik. Låt mig bara säga att vi väl förstår att mervärdeskatten inte löser alla problem. Det som vi emellertid anser vara utomordentligt viktigt är att mervärdeskatten avlastar från industriens investeringar den i förhållande till utlandet extra skattepålaga som den nuvarande allmänna varuskatten utgör, och den förbättrar därigenom industriens konkurrensförmåga. Statsminister Erlander framhöll också att man inte skulle tro att man genom mervärdeskatten kunde trolla bort skattetrycket. Skattens införande skulle bara betyda att skattetrycket fördes över på konsumenterna och att skatten slog igenom i prisnivån. Tillåt mig då den reflexionen: Har inte regeringens förslag till den enprocentiga höjningen av omsättningsskatten samma effekt? Betyder inte också den en stegring av prisnivån? När finansministern sammankopplat den allmänna varuskattens höjning med en näringslivsfond på 500 miljoner kronor, innebär ju även det att han tar beloppet från konsumenterna och ger det till näringslivet. Jag anser att denna sammankoppling är felaktig. De pengar som skattehöjningen ger är ju inte som tidigare framhållits i debatten i dag öronmärkta. Skattehöjningen är till för att rent generellt förstärka budgeten. Den är en finanspolitisk åtgärd i en överhettad konjunktur. Men godkänner man finansministerns specialdestination av skatteintäkterna, då är reflexionen om överföring från konsument till näringsliv riktig. Jag är övertygad om att den produk tionsfrämjande effekt som en för företagen gynnsammare indirekt beskattning skulle medföra även skulle ge det resultat som man vill uppnå med näringslivsfonden, nämligen att underlätta den omvandlingsprocess som näringslivet nu befinner sig i. Den skulle bidra till att upprätthålla full sysselsättning och skapa ökad trygghet åt såväl anställda som företagare. Vi anser från folkpartiets sida liksom skatteberedningen att en skattereform även bör röja upp i den vildvuxna snårskog av punktskatter som under årens lopp växt upp i vår skattelagstiftning. Det gäller såväl de punktskatter, t.ex. energiskatten som belastar vår produktion och vilken även den har en konkurrenshämmande effekt i förhållande till utlandet, som de skatter vilka drabbar speciella branscher och diskriminerar dem i vissa fall mycket hårt i förhållande till andra närliggande branscher. Låt mig även i dag som exempel på en orimlig punktskatt med orimliga konsekvenser nämna guldsmedsskatten. Jag har i många anföranden tidigare i denna kammare påvisat orättvisan av densamma, men i dagarna har ett nytt konkurrensmoment uppstått på grund av den höga skattebelastning som guldsmedsbranschen är utsatt för. En av de större sällskapsresearrangörerna här i landet har startat försäljning av guldsmedssmycken till sina flygresenärer för införsel vid hemkomsten — fritt från tull, fritt från försäljningsskatt och fritt från allmän varuskatt. Denna skattefrihet betyder att guldsmedsaffärerna här i landet är 40 procent dyrare på guldsmedsvarorna än vad detta reseföretag är. Företaget gör reklam för sin smyckeförsäljning med färgfolder över lagerförda smycken och utställning i företagets försäljningskontor. Smyckena beställs före avresan och levereras ombord på planet. Här hjälper alltså svensk skattelagstiftning reseföretagen att bättra på sin lönsamhet med aktiviteter som ligger helt utanför deras verkliga uppgift. Finansministerns varma omsorg om industrien utmynnar i ett enda förslag, nämligen fondbildningen på 500 miljoner kronor. Ur statsverkspropositionen kan man inte utläsa hur fonden skall förvaltas och inte heller mycket om efter vilka principer och metoder pengarna skall fördelas. Inte heller har dagens debatt skapat klarhet i den saken. Det är emellertid klart att beloppen inte är avsedda att generellt komma industriföretagen till godo. Pengarna kommer inte att via kreditmarknaden generellt underlätta företagens kreditförsörjning. Det är fråga om en selektiv fördelning av stora summor till sådana branscher och till sådana företag där strukturrationalisering kräver betydande insatser av kapital. Liksom herr Dahlén tidigare vill jag betona att folkpartiet accepterar en höjning av omsättningsskatten. Vi anser att det i nuvarande läge behövs en förstärkning av budgeten. Vi anser även att näringslivets kapitalförsörjning behöver en förstärkning. Regeringens ekonomiska politik har medfört ett sådant läge på kapitalmarknaden att näringslivets kapitalförsörjning inte klaras av på de reguljära vägarna, och då är tyvärr denna åtgärd erforderlig. Jag anser emellertid att man redan nu bestämt bör säga ifrån att principerna för administrationen av dessa medel, d. v. s. deras användning och fördelning, inte får innebära ett ökat grepp från myndigheternas sida över vår kapitalmarknad och över vårt näringsliv. Statsministern frågade under förmiddagens debatt, om oppositionen föredrog att avgöranden om för industriens utveckling viktiga investeringar träffades i affärsbankernas slutna direktionsrum framför en öppen debatt i riksdagen.

I så fall föredrar jag en öppen debatt i riksdagen om sådana insatser från statens sida i stället för avgöranden i slutna rum i kanslihuset, men det vill ju inte regeringen. Det har i diskussionen framhållits att de 500 miljonerna är avsedda för mycket stora och kapitalkrävande projekt. Det finns dock all anledning att i detta sammanhang framhålla att strukturomvandlingsprocessen inom svenskt näringsliv även i hög grad drabbar mindre och medelstora företag. I vårt land som i alla andra moderna industristater svarar de mindre och medelstora företagen för en betydande andel av produktionen. De betyder åtskilligt för vårt lands ekonomiska liv. Det är angeläget att framhålla detta i vår tid då det finns en så stark och ensidig tro på betydelsen av koncentration till stora enheter. I den näringspolitiska debatten sätts det så ofta felaktigt likhetstecken mellan små företag och olönsamma företag och mellan rationell drift och stordrift. Jag är fullt på det klara med att den tekniska utvecklingen och den internationella konkurrensen tvingar fram mycket stora enheter, t.ex. inom cellulosa-, ståloch varvsindustrierna, men fördenskull får man inte glömma att många funktioner inom ett modernt progressivt näringsliv fullgöres av välutrustade små enheter med kvalificerad specialtillverkning. Tänk bara på hur många mindre och medelstora företag det är i vårt land som gör en betydelsefull insats såsom underleverantörer till vår exportindustri! Det vore lyckligt om den näringspolitiska debatten kunde ge en mer nyanserad bild av näringslivets struktur och olika företagskate goriers betydelse för landets ekonomi. Ett faktum är också att man just inom småindustrien under det senaste decenniet kunnat konstatera en snabb ökning av effektiviteten per anställd som tyder på att rationalisering och mekanisering utnyttjas effektivt även inom dessa företagsgrupper. De mindre företagen drabbas dock hårt av det kärva läget på kreditmarknaden. Småindustrien är för sitt kreditbehov i huvudsak hänvisad till bankerna, och eftersom affärsbankerna svarar för omkring tre fjärdedelar av hela kreditförsörjningen till denna näringslivssektor, är det uppenbart att den hårda åtstramningen och den reglering av bankernas utlåning som äger rum blir mycket kännbara. Den kärva kreditmarknaden är sannolikt en av huvudorsakerna till att de mindre företagens investeringar kraftigt sjunkit under det gångna året. Deras reella andel av industriens totala maskininvesteringar beräknas år 1966 uppgå till 15 procent, vilket innebär en nedgång med hela 6 procent från föregående år. Dessa siffror kan jämföras med utvecklingen under perioden 1962—1965 då småindustriens andel av maskininvesteringarna steg från 15 till 21 procent. Det är självklart att strukturomvandlingen gör sig gällande även inom hantverk och mindre industri. Vi får här i fortsättningen och säkert i ökad takt se sammanslagningar och fusioner och andra former av samarbete på samma sätt som inom storföretagen. Men det ändrar inte dessa företags karaktär av individuellt ägda och enskilt drivna företag. Det är för vår produktionsutveckling angeläget att stödja även dessa företag i den omvandlingsprocess som näringslivet genomgår. Vid fördelningen av de aviserade 500 miljonerna som skall ställas till näringslivets förfogande bör man därför även enligt min åsikt ta hänsyn till de mindre och medelstora industriföretagens kapitalbehov. En lämplig metod vore då att anslå ett icke oväsentligt belopp till hantverksoch industrilånefonden för förmedling genom <företagarföreningarna av krediter till dessa företag. Jag är säker på att pengarna skulle ge god utdelning i form av ökad produktion. Även dessa företag bidrar till att hålla sysselsättningen uppe och till trygghet för de yrkesmän som sysselsätts i dem, både de anställda och företagarna.

Jag föreslår att vi efter näste talare fortsätter i morgon kl. 11.00. Det återstår ett ganska stort antal talare. Därför får man väl förutsätta att det möjligen blir kvällsplenum i morgon. Jag vill emellertid förutskicka att om genomsnittstiden per anförande blir ungefär en kvart, finns det vissa utsikter att avsluta morgondagens plenum ungefär kl. 18.00.
Herr talman och föredömligt ståndaktiga församling! Det känns naturligtvis inte särskilt roligt att uppträda som siste talare en sådan här dag, när det mesta är sagt. Jag vågar mig emellertid på försöket. Det kärva ekonomiska läge som avspeglar sig på olika samhällsområden ger verkligen — det vill jag understryka, och det har många talare sagt tidigare — anledning till allvarlig omprövning av metoderna för samhällsekonomiens styrning. Det torde vara ostridigt att regeringens envisa fasthållande vid högräntepolitiken inte bara varit ganska verkningslöst i sitt förmenta syfte som stabilisator utan även utgjort bränsle på den inflationsbrasa som sprakat ganska friskt de senaste åren. Att denna negativa effekt starkt bidragit till de kostnadsstegringar för företagen som påtagligt gett den svenska industrien och därmed hela arbetsmarknaden stora svårigheter torde vara lika ostridigt. Industrinedläg gelser, konkurser och i bästa fall endast permitteringar uppträder i dag på ett sätt som måste inge allvarlig oro. Den ekonomiska politik som socialdemokratien stått för och som fått en sådan effekt bör efterträdas av målmedvetna insatser för att få en rättelse till stånd. I dessa strävanden borde alla goda krafter i samhället, oavsett politisk hemvist, ges en reell chans att aktivt bidraga. Det är för mig alltfort svårförståeligt att regeringen inte velat nappa på den beredvillighet centerns partiledare, dr Gunnar Hedlund, visat genom sitt förslag om en konferens mellan alla berörda i de vitala frågorna rörande så primära ting som den ekonomiska politiken i detta land. Mellan raderna och i viss mån också på raderna i herr Strängs finansplan kan man utläsa en oro som torde vara av den digniteten att den hade motiverat samråd och försök till gemensamma tag. Den ansvariga regeringen har tydligen inte bedömt situationen taktisktpolitiskt vara lämplig för den lilla prestigeförlust som det onekligen hade inneburit att just i detta läge gå in för en bred samling och mindre dogmatiska grepp. Den statsverksproposition, vars remitterande är den formella anledningen till denna debatt, har som omslag idel rött papper och även snören av samma färg. De övriga partiernas viljeinriktning omsatt i praktisk politik för det följande budgetåret får i sinom tid prövas vid utskottsbehandlingen och i kamrarna. Tecken bådar en riksdagssession, där inte bara den socialdemokratiska valrörelsen inför 1968 redan börjat, utan där vi även har att ta hänsyn till ett betydligt kärvare ekonomiskt klimat än vi upplevt på många år. Inför dessa perspektiv skulle jag, herr talman, särskilt vilja framhålla några områden inom samhällslivet, kanske också göra några personliga värderingar. Erfarenheter från gången tid visar ganska klart, tror jag, att i tider av kärvare ekonomiskt klimat först och främst de som befinner sig på samhällsstegens nedersta pinnar får ta de första och mest kännbara konsekvenserna av ett försämrat läge. Det utpräglade klasssamhället fungerade på det sättet. Det kan naturligtvis sägas att dagens samhälle inte är konstruerat på samma sätt, men vi får nog erkänna att solidariteten mellan olika grupper har lång väg innan den blir så fullständig som man skulle önska. Jag tror att det är ganska nödvändigt att vi som politiker verkligen har en klar viljeinriktning, och inte bara detta, utan att vi i varje sammanhang söker lösningar som motverkar det ekonomiska systemets egen inneboende karaktär att hårdast slå den svagaste. Solidaritet får inte bara bli en transparang, varunder de s.k. fria krafternas spel oförhindrat kan ske. Vi måste sträva efter att solidariteten verkligen får det innehåll som i vidaste mening förtjänar att kallas solidaritet. Centerns devis Frihet, trygghet, rättvisa kunde egentligen sammanfattas just i ordet solidaritet. Vårt parti har en klar viljeinriktning i detta avseende. Vi har inte alltid lyckats finna de rätta vägarna, det skall erkännas, men målsättningen har alltid varit klar. Förmodligen ställs vi i dagsläget inför svårare prov än på länge — och det gäller inte bara oss inom centern. Industrinedläggelser och permitteringar — visst måste det vara en absolut skyldighet för oss att söka ge alla de enskilda människor som drabbas inte bara ekonomisk hjälp via arbetsmarknadsorganen utan än mer en möjlighet att snarast få en produktiv sysselsättning igen. Åtgärder för att mildra näringslivets svårigheter är en verkligt positiv arbetsmarknadsuppgift i samhällssolidaritetens anda. Lokaliseringspolitiken måste få ännu större betydelse inom arbetsmarknadspolitikens ram. Detta är inte bara en nödvändighet ur social synpunkt landsdelarna emellan, utan i lika hög grad ett intresse för de människor som i dag står t.ex. i bostadskö i någon av våra storstadsregioner. Regeringens förslag om medel till en näringslivets fond är att hälsa med tillfredsställelse, förutsatt att dessa medel verkligen kommer på rätt plats, vid rätt tid och i rätt ordning. Det bör vara en alldeles klar målsättning att se till att den fulla sysselsättningen kan bibehållas. Detta får heller inte vara en dogm utan en klar konsekvens av solidaritetsbegreppets innehåll. Nära sammanhang med dessa arbetsmarknadspolitiska resonemang har en annan fråga som kommer upp till avgörande vid denna riksdag. Jag tänker på jordbruket och de riktlinjer som där skall dras upp för framtiden. Dagens politiska makthavare får lov att tänka sig vilken inverkan på den samlade arbetsmarknaden som ett beslut om kraftig nedskärning av jordbrukarnas antal skulle komma att få. Talet om prispress på jordbrukets produkter har heller inte, efter vad jag kan förstå, någon som helst frändskap med det solidaritetsbegrepp som jag menar är en förutsättning för en demokratisk sund samhällsutveckling. En samhällsgrupp som under tvenne världskrig varit den yttersta garanten för vårt oberoende och som då och sedan lojalt fyllt sin plikt i samhällsgemenskapen kan med skäl kräva att undgå diskriminering. Statsrådet Erik Holmqvist och regeringen i övrigt bör utan att hemfalla åt något överdrivet taktiskt tänkande fråga sig och även söka hitta svaret hur den av regeringen på senare tid aviserade jordbrukspolitiken i själva verket går ihop med solidaritetsbegreppet. Även jordbrukarna i detta land är människor som för att göra en fullödig insats är beroende av känslan att kunna tro på framtiden. Många människor och inte bara inom jord bruket är intresserade av de ställningstaganden regeringen i dessa avseenden är beredd att göra. Frågan om tillgången till en bostad är för alla samhällsmedborgare en primär angelägenhet. Vi måste så långt resurserna tillåter söka se till att den solidaritetsfrågan verkligen blir löst. Köernas folk har rätt att kräva att extraordinära insatser vidtas för att få ett större nettotillskott av bostadslägenheter. Jag nämnde tidigare lokaliseringspolitiken som ett medel att bättre kunna tillvarataga samhällets resurser. Nytillströmningen till bostadsköerna i storstadsregionerna kan på det sättet hållas tillbaka. Med en bostadspolitik som i motsats till den på senare år förda, som utmärkts av planlöshet och ryckighet, bör det vara möjligt att inom ramen för tillgängliga resurser åstadkomma flera lägenheter. Rivningsraseriet framför allt i storstäderna bör också i dagens läge kunna efterträdas av vettigare regler som gör upprustningar möjliga. Ett återinförande av bostadsförbättringslånen, som på regeringens förslag upphörde vid halvårsskiftet juni—juli 1966, bör vidare vara en klok åtgärd. Allt detta är primära frågor, och det är hela tiden fråga om solidaritet i praktisk politik. Det berör ofta människor med små inkomster. Mycket mera vore att säga om behovet av insatser för de inkomstsvaga grupperna, de handikappade, barnfamiljerna och åldringarna. I ett skede där stora sociala reformer måste vänta får det inte bli bortglömt att mycket ändå kan göras inom ramen för våra nu tillgängliga resurser i syfte att få ett rättfärdigare samhälle. Solidaritet mellan medborgarna i ett land bör få ett så riktigt uttryck som möjligt, men lika nödvändigt måste det vara att både känna och visa solidaritet över gränserna. Jag tror att Sverige har en alldeles speciell uppgift härvidlag, och jag tror också att vi borde vara mäktiga till större insatser för utveck lingsländerna — dessa unga nationer med de väldiga problemen. Vårt folk som borde veta vad en lugn fredlig samhällsutveckling kan betyda i positiv riktning borde lika självfallet göra verkliga kraftansträngningar för att ge både andliga och materiella utvecklingsmöjligheter åt dessa människor långt bortom haven. De nya nationer som i dag är i så trängande behov av ekonomisk och annan hjälp kan inom några årtionden befinna sig i ett läge där bl.a. vårt land finns på den beroendes sida. Allt vad vi kan göra i dag för att leda in på vägar som ger en sund utveckling tror jag är en av de bästa investeringar vi kan göra. Blir utvecklingen av annan och sämre art kan den för hela världssamfundet få mycket allvarliga verkningar. Vi kan i dag hjälpa till att leda en utveckling, och vi bör göra det. De rika folken har i dag en chans som, om den inte utnyttjas, knappast återkommer. Det finns nu möjlighet att något gottgöra gångna tiders kolonialtänkande. De kristna samfunden har också på ett utmärkt sätt visat vägen. Låt oss stödja dessa strävanden, men låt oss också som politiker vara klart medvetna om att solidaritetskravet i vidaste mening verkligen är ett krav — en uppfordran.

I den preliminära tidsplanen för kammarens sammanträden under vårsessionen och å anslag om sammanträden denna vecka har upptagits ett eventuellt plenum i morgon lördag för det fall remissdebatten skulle komma att kräva en tredje dag. Jag anser mig nu kunna utgå från att för denna kammares vidkommande något sammanträde i morgon icke erfordras och avlyser det eventuella sammanträdet. Huruvida i dag något kvällsplenum behövs eller inte beror på utvecklingen av debatten.
Herr talman! Jag skall med hänsyn till talarlistans längd försöka fatta mig kort. Under gårdagen diskuterades livligt den av regeringen föreslagna näringslivsfonden. Från oppositionen vill man göra gällande att denna fond tillkommit för att regeringen skulle få möjlighet att »utöva makt» över näringslivet. Ja, en del har gått så långt som att beteckna den som en form av socialisering. Det är ingen hemlighet att det råder besvärligheter inom en rad svenska industrier och näringsgrenar. Detta gäller bland annat gruvindustrien, järnbruken, skogsindustrien och varvsindustrien. Orsakerna till dessa besvärligheter är varierande. Nya gruvföretag har öppnats litet varstans ute i världen, bland annat i Västafrika, i Indien och i Australien. Genom sin större kapacitet kan dessa företag konkurrera även på den europeiska marknaden. Inom skogsindustrien har vi i detta sammanhang hört nämnas namn som Koppom, Dals-Långed, Edsvalla och Ådalen. Flera av de aktuella företagen är små enheter med lågt utvecklad teknisk utrustning. Våra konkurrenter på skogsindustriens område i Finland och Kanada är enheter med en årsproduktion av flera hundra tusen ton. Vill man behålla en skogsindustri i Dalsland eller i Ådalen, måste moderna företag med större kapacitet skapas. De mellansvenska gruvorna befinner sig i ett liknande läge. De har höga fasta kostnader, som skall slås ut på en produktion av ett fåtal hundra tusen ton. Också inom textilindustrien och skoindustrien förekommer problem. Jag tror därför inte att det är några större svårigheter att placera de 500 miljoner kronor som näringslivsfonden föreslås komma att omfatta. Jag hoppas att denna fond skall komma till stånd och att regeringen därvid kommer att satsa rejält på bärkraftiga företag, helst tillhörande exportindustrien. Någon talare framhöll i går att de 500 miljonerna var ett litet belopp. Man får emellertid utgå från att intressenterna själva också bör stödja dessa företag och satsa en del i deras utveckling. Om fondmedlen skulle svara för exempelvis 20 å 25 procent av investeringarnas storlek, skulle man därige nom bidraga till att skapa företag för kanske 2—232,5 miljarder kronor. På så sätt skulle alltså dessa pengar kunna få en verklig effekt. Detta skulle bli ett viktigt komplement till lokaliseringspolitiken. I samband med denna satsar man framför allt på mindre företag, varför jag tror att lokaliseringspolitiken kommer att ha sin stora betydelse vid sidan av näringslivsfonden. Det bör också hälsas med tillfredsställelse att alla näringsfrågor nu samlas under ett gemensamt tak under Krister Wickmans chefsskap och att även finansminister Sträng och inrikesminister Johansson därvid kopplas in. Det gäller frågor som berör både ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga problem, och jag tror därför att en samordning av handläggningen av dessa frågor är ytterst nödvändig. Det finns även en annan skillnad mellan lokaliseringsfonden och den föreslagna näringslivsfonden, nämligen att den senare skall verka över hela landet medan lokaliseringspolitiken endast inriktar sig på det s.k. norra stödområdet. Jag skall inte ytterligare beröra frågan om denna fond utan skall nu gå över till ett helt annat område. Under inrikesdepartementets huvudtitel finner man ett helt nytt anslag, som jag hälsar med stor tillfredsställelse. Det gäller ett anslag på 1 miljon kronor för åtgärder i syfte att anpassa den utländska arbetskraften till våra förhållanden. Detta är i och för sig ingen stor summa, men vi vet att det finns ungefär 100 000 utlänningar på vår arbetsmarknad, som under årens lopp har gjort det svenska folkhushållet många tjänster, och jag tror att det är en gärd av rättvisa att vi ger dem stöd och hjälper dem att anpassa sig till våra förhållanden. Jag har många gånger funderat över hur dessa utlänningar kan klara pappersexercisen i vårt land. Hur skall exempelvis en finländare kunna upp rätta sin självdeklaration? Hur skall han och andra utlänningar komma till tals med olika myndigheter, med sjukkassorna 0. s. v.? Jag anser att vi bör ge ett handtag åt denna utländska arbetskraft och kanske framför allt stödja utlänningarnas organisationer, tidningspressen för de olika språkgrupperna o. s. v. Enligt min mening är det väl använda pengar. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om sglesbygdsproblemen. Glesbygderna kommer väl inte att beröras av den näringspolitiska fonden och knappast heller av lokaliseringspolitiken. Nu finns det en arbetsgrupp i kanslihuset som följer utvecklingen i glesbygderna, och så småningom skal det väl komma fram förslag till åtgärder. Hjälpen till glesbygden kan få många former. Vi anser att det i första rummet gäller att hjälpa kommunerna. De har en utbyggd apparat till sitt förfogande, i kommunerna känner man människorna och deras problem på ett mera direkt sätt. Nu har ju glesbygderna fått ett starkt stöd tack vare skatteutjämningen. Norrbotten och de inre delarna av Västerbotten är tillförsäkrade 125 procent av rikets skattekraft. De som bor i dessa glesbygder är alltså tillförsäkrade i runt tal 100 skattekronor per innevånare. Men om t.ex. 300 personer flyttar från en glesbygdskommun under ett år tappar kommunen 30 000 skattekronor. Statistiken vid senaste årsskiftet visar att det finns kommuner som har haft en sådan folkavtappning. Om vi antar att den kommunala utdebiteringen är 12 kronor per skattekrona, innebär det att kommunen går mister om 360 000 kronor. Och fortgår samma utveckling under några år blir det miljonbelopp som glesbygdskommunen förlorar. Det kan hända att kommunen har stora skulder, och det blir färre personer som måste klara de åtaganden kommunen gjort. Många gånger kan väl inte heller sådana kommuner inskränka sin verksamhet — de måste upprätthålla sin service. Därför tror jag att man via skatteutjämningen borde ge ytterligare stöd åt glesbygdskommunerna. Över huvud taget anser jag, då vi ser vad som händer och sker inom näringslivet och på andra avsnitt av samhällslivet, att vi måste få litet mer av solidaritet mellan de olika näringsgrenarna och de olika landsändarna. Det är därför som jag med tacksamhet ser att denna politik fortsätter och att man trots det hårda budgetläget tillför glesbygdskommunerna ytterligare 120 miljoner kronor via skatteutjämningen. Detta bekräftar att regeringen vill upprätthålla samma standard i dessa kommuner som de haft tidigare, och jag hälsar det med tillfredsställelse.

Herr talman! En svensk vetenskapsman som nyligen hemkommit från en flerårig vistelse i Amerika sade till mig om oss svenskar: »Vi vet precis hur andra folk skall lösa sina svåra problem, särskilt då problemet Vietnam. Inför våra egna uppgifter står vi däremot ofta helt handfallna.» Vietnamfrågan har redan varit uppe i gårdagens debatt här i kammaren. Det viktiga är naturligtvis att den ihärdiga propaganda beträffande Vietnam, som drivs i syfte att påverka svenska folket till en avog inställning mot Förenta staterna, inte synes matta av. Regeringen är inte fri från ansvar i det hänseendet genom sina egna uttalanden, som bibringar människor intrycket att regeringen har nyckeln till Vietnamproblemet i sin hand, och det är nog helt fel. För min del vill jag i dag endast säga att det synes mig som om Förenta staterna nu håller på att få övertaget i Vietnam. Det betyder i så fall att USA behåller kontrollen över dessa delar av Sydöstasien, Det är när allt kommer omkring en realitet att räkna med och kommer att få återverkningar på andra håll, när amerikanerna får tid över att rikta uppmärksamheten åt t.ex. Europa. För egen del är jag tacksam, och jag hoppas på fred i Vietnam — klarare uttryckt en amerikansk fred tack vare Förenta staterna. I så fall betyder det också slutet för svensk utrikespolitiks utflykt nummer 1 i världspolitiken, modell Palme. Jag skall tillåta mig peka på en annan fråga som rör sig i svenska folkets sinnen. I trontalet sägs rasmotsättningarna i södra Afrika vara ett hot mot världsfreden. Vårt land tillämpar sanktioner mot Rhodesia, och för FN:s auktoritet sägs det vara betydelsefullt att sanktionerna blir effektiva. När sanktionsförfarandet inleddes sade den brittiske premiärministern att det hela var en affär på sex veckor. Vi vet att vi nu har haft sanktioner mot Rhodesia i mer än tolv månader utan att synliga tecken kan skönjas på rhodesisk uppgivelse. Tvärtom har dess granne Sambia råkat illa ut, och det senaste lär nu vara att Rhodesia sträckt ut en hjälpande hand till sin nordliga granne och arga vedersakare. Man frågar sig hur det går med FN:s auktoritet, varom regeringen talar, när utvecklingen tar en sådan vändning. Litet undrande ställer jag mig nog till den utformning svensk utrikespolitik fått när det gäller södra Afrika, men ännu mer undrande har jag blivit inför den redogörelse utrikesdepartementet sänt ut om verkningarna av eventuella sanktioner mot Sydafrikanska republiken. Däri presenterar man till och med kostnadsberäkningar — ett litet anspråksfullt ord, måhända — för en flottblockad mot södra Afrika. Menar utrikesledningen på allvar att vi skall ge oss in i sådana äventyrligheter som sanktioner mot en halv världsdel, kanske även innefattande vår Eftapartner Portugal som har stora områden under sin förvaltning i södra Afrika? I så fall befarar jag att denna utflykt nummer 2 i världspolitiken kan skapa oss hittills oanade bekymmer. Det har vid något tillfälle sagts att FN:s auktoritet står lågt, men får inte FN det anseende det förtjänar på grund av den politik som förs, och Sverige är väl en av dess politiks tillskyndare? I fjol tillät jag mig hemställa att fortsatt svenskt uppträdande i internationella sammanhang borde mer uppmärksamma oss näraliggande problem. Vi borde också visa större återhållsamhet och försiktighet i våra omdömen. Jag har delvis blivit bönhörd. Regeringen har på sistone flyttat sin utrikespolitiska verksamhet till oss närmare liggande områden, nämligen Europa, men resultatet härav oroar mig lika fullt. Regeringen säger sig nu kunna spåra vissa tecken till avspänning i Europa. Detta är verkligen enligt min mening så vagt uttryckt — »spåra vissa tecken» — att försiktigheten riktigt lyser i ögonen, men trots försiktigheten i ordvalet är regeringen beredd att dra de djärvaste konsekvenser. Ty på denna sköra tråd har regeringen hängt upp en så allvarlig och ödestung sak som vårt försvar. Även om partivännen Willy Brandt slutit fred med sina konservativa motståndare och blivit västtysk utrikesminister, ligger ändå muren kvar där den ligger. Och muren är väl som symbol beviset för att allt kan hända inpå våra egna knutar. Den känsla av fred i våra trakter, som regeringen söker intala svenska folket vara en realitet, kan likaväl vara en illusion, hur intensivt vi än önskar freden. »Si vis pacem para bellum» — vill du fred bered för krig, var romarnas kloka råd till människorna. Socialdemokraterna följer knappast rådet med försvarsutspelet. De iitar så helt på den allra blygaste lilla fredsduva, som de tror sig kunna skönja på himlen. Det är enligt min mening ett anmärkningsvärt drag detta i vår utrikespolitik att vi skall vara så karska bara ett land ligger tillräckligt långt borta, såsom Vietnam och södra Afrika, och så försagda när problemen ligger inpå våra knutar. Det är en egendomlig form av skall vi kalla det avståndsmod som visas. Att regeringen manipulerat i försvarsfrågan en längre tid är välkänt för de initierade, men svenska folket har säkerligen inte uppfattat vad som varit på gång. Varför det skall tystas ned och hyssjas i denna viktiga fråga förstår jag inte. Genom herrar Bohmans och Virgins försorg går det inte längre, och frågan har kommit fram i rampljuset. Jag tror att deras handlande varit en vinning för saken, och jag tror att högerledamöternas återgång är något som vi alla bör värdesätta. Jag är själv knappast ens kaféstrateg, men om general Thörnell, som var svensk överbefälhavare under andra världskriget, säger att vi bör hålla en fiende borta från vårt territorium, litar jag, liksom många andra beredskapsmän från senaste kriget, på honom. Det är väl heller ingen hemlighet att fransmännen bett amerikanerna utrymma Frankrike med hänvisning till att deras allierade, just amerikanerna, två gånger nödgats skjuta sönder de franska städerna i befrielsekrig, medan Frankrike nu menar sig vilja självt om möjligt bestämma, om det skall krigas på fransk botten eller inte. Jag tycker också att jag kan våga hänvisa till svenska historien för att draga lärdom, Det nuvarande Sverige har i nyare tid invaderats endast i ett enda landskap, och det är Skåne. Raider har riktats mot Norrland, västkusten och Stockholms skärgård, men endast i Skåne — en naturlig förlängning till Själland eller Ostpreussen — har stora fältslag förekommit. De är knutna till sådana städers namn som Lund, Landskrona och Hälsingborg. Har så mycket ändrats till i dag att vad som var omstritt strategiskt område vid dessa tidpunkter inte är det i dag? D. v. s. är Öresund, passagen för en eventuell sovjetisk flotta ut till Nordsjön och världshaven, mindre begärlig för stormakterna än på Öresundstullens dagar? Jag skall nu övergå till att säga några ord om ekonomien. Jag skall börja med en kommentar till en kollega på länsbänken innan jag riktar mig till finansministern. Landsorganisationens ordförande, herr Geijer, framlade i går sina synpunkter på det ekonomiska läget. Hans pessimistiska bedömning av konjunkturutsikterna föranledde honom att uttala att årets budgetförslag med dess kärva utformning hade bort framläggas redan i fjol. Den enda kommentar jag vill göra till herr Geijers anförande är densamma som den herr Geijer gjorde till årets budgetsförslag: anförandet borde ha kommit för tolv månader sedan. Hade så skett, hade det gjort historia. Finansplanen har redan behandlats så ingående av tidigare talare i går och av herr Dahlberg i dag, att det bara vore ägnat att trötta om jag skulle uppehålla mig vid allt det som redan sagts om bytesbalans, om priser och konsumtion, om den näringspolitiska fonden och mycket annat, som jag naturligtvis finner viktigt — lika viktigt som alla andra i denna kammare.

Förhoppningarna om nådd balans i utrikeshandeln sträcker sig in på 1970. Vid den tidpunkten, herr talman, om det går så väl, kommer vi i alla händelser att vara skuldsatta till utlandet långt upp över öronen. Men finns det i dag något verkligt skäl eller någon tendens att peka på, som styrker att Statsverkspropositionen m.m. det ens kommer att gå så väl? I själva verket visar ju konjunkturinstitutets beräkningar och t.o.m. de beräkningar som finansministern har i nedjusterat skick presenterat på en tendens i rakt motsatt riktning, d. v. s. en tendens till ytterligare försämring av vårt läge på utrikeshandelns område. Jag är som kammaren vet en ekonomisk tekniker med politisk belastning.

Det är därför enbart som ekonomisk tekniker som jag nu tillåter mig att framhålla att jag anser att det är nödvändigt med en samverkan inom hela folket. Det bör vara en samverkan på demokratisk grund mellan de fyra partierna. Den bör även sträcka sig till samverkan i regeringsställning. I höstas tillät jag mig beröra regeringsfrågan, ty vi har nu en sådan.

Herr Erlanders regeringspolitik, herr Erlanders regeringsmonopol har lett oss in i det besvärliga läge i vilket vi har hamnat.

Det går enligt mitt förmenande inte att driva en monopol socialism. Det går heller inte med regeringsmonopol för ett enda parti. Det är en dålig form som tiden enligt mitt bedömande snabbt rinner förbi. Våra problem gäller som jag sagt inte bara försvaret, därför att försvaret just i dessa dagar kommit i rampljuset. De förslag till nedskärningar av försvarskostnaderna som vi nu har fått kommer inte, såvitt jag kan bedöma, att bidra till lösning av de ekonomiska problem som vi brottas med. Med detta, herr talman, vill jag sluta med mitt preterea censeo, nämligen att nationalbudgeten bör utskottsbehandlas! Jag ber att få yrka på remiss.

Herr talman! Eftersom vi för en gångs skull är inne på andra varvet i första kammarens remissdebatt skall jag söka ålägga mig en hård disciplin och inte beröra för många frågor. Jag skall endast ta upp sysselsättningsfrågorna och i någon mån vårdfrågorna. För att börja med den förstnämnda frågan har vi under den senaste tiden fått uppleva, hur den nu pågående strukturomvandlingen i samhället medfört stora påfrestningar för sysselsättningens upprätthållande. Även om det givetvis inte finns anledning att tala om någon begynnande arbetslöshetskris, så är det inte längre alldeles självklart, att en människa som av någon anledning blir utan arbete omedelbart kan ges en ny anställning. Många människor, särskilt de äldre, upplever i dag en arbetsmarknadssituation som ter sig både främmande och skrämmande därför att fullsysselsättningssamhället blivit en självklarhet för många, beroende på att samhället satt in alla tänkbara resurser under efterkrigstiden för att hålla sysselsättningen på en hög och jämn nivå. Den situation som i dag råder på arbetsmarknaden, skulle jag vilja belysa med några exempel från mitt eget hemlän, Skaraborg. Jag vill bevisa för norrlänningarna, att sysselsättningsfrågorna i vårt land inte är något speciellt norrländskt problem, utan är till finnandes även på andra håll. Den textilkris, som vi haft i vårt land under några år, har den sista tiden drabbat Skaraborgs län synnerligen hårt. Betydande industrinedläggningar har skett inom denna sektor. I några orter, Tidan, Madängsholm och Skara, har inte mindre än cirka 1000 människor blivit arbetslösa på grund av den rationalisering och strukturomvandling som pågår inom denna näring. De flesta av dessa människor har dess bättre kunnat omskolas och inplaceras i andra näringar. Men särskilt för den äldre arbetskraften har det varit problem, därför att inom textilindustrien är medelåldern synnerligen hög. Och för de arbetstagare som kommit upp i en hög ålder har det endast funnits den möjligheten att gå in i de beredskapsarbeten, som ordnats genom länsarbetsmarknadsmyndigheternas försorg. Även om det i första hand varit textilindustrien och beklädnadsindustrien, som drabbats hårdast, så har man på sista tiden inom metallindustrien i någon mån märkt tendenser i motsvarande riktning. Vid Elektro-IWO i Mariestad har inte mindre än 450 personer fått varsel om att de kommer att bli friställda under det första kvartalet i år. För en stad av Mariestads storlek kommer det att vålla problem om man inte kan få en ersättningsindustri till stånd. Framställningar till myndigheterna för att få lokaliseringsstöd har gjorts, men som alla vet så ligger Skaraborgs län utanför de s.k. stödområdena och dessa framställningar har inte kunnat bifallas. Sammanfattningsvis vill jag nämna att arbetslösheten i Skaraborgs län ökat från förra året till i år med inte mindre än närmare 30 procent och det måste enligt min mening betecknas som ett allvarligt observandum och en uppford ran till skärpt vakthållning kring den fulla sysselsättningens politik. Jag kanske i någon mån personligen är besviken över att den utredning som inrikesminister Rune Johansson har tillsatt för näringsfrågorna i västra Sverige inte kommer att omfatta Skaraborgs län, trots att vi normalt räknar oss som västsvenskar. Det beslut som riksdagen fattade om lokaliseringspolitiken var utan tvekan mycket vist, och vi har all anledning att gratulera varandra till det. Enligt min mening är det emellertid behäftat med en svaghet, nämligen att det är geografiskt begränsat i förhållande till lokaliseringsstödets utgivande. Även om jag naturligtvis är Övertygad liksom fullt medveten om att näringsoch sysselsättningsfrågorna är störst i de s.k. stödområdena — och naturligtvis allra störst i Norrland — anser jag att det som har hänt på arbetsmarknaden den senaste tiden i hela landet styrker mig i min uppfattning att lokaliseringspolitiken borde ha en mera generell verkan för hela vårt land. Det skulle kunna ge möjligheter till att lämna stöd i större utsträckning och i större delar av vårt land än vad som f. n. är fallet. I årets statsverksproposition har regeringen också presenterat en nyhet — den s.k. näringspolitiska fonden — i vilken det tydligen inryms en hel del politisk dynamit. För min del måste jag emellertid säga att jag hälsar denna fondbildning med största tillfredsställelse, därför att jag är övertygad om att den kommer att bli ett värdefullt instrument då det gäller att angripa den bristsituation, som vi kanske har i fråga om sysselsättningen, samt bli ett medel till att upprätthålla hög sysselsättning i vårt land. Jag är särskilt angelägen om att understryka vikten av att samhället på något sätt får möjlighet att kontrollera eller ges insyn i hur dessa pengar kommer att användas i de företag som kommer i åtnjutande av desamma. Jag har dessutom i andra samman hang framfört meningen, att det kanske inte är så alldeles självklart att samhället alltid ensidigt skall vara skyldigt att påta sig det ekonomiskt-sociala ansvar liksom de andra risktaganden som är förknippade med den strukturomvandling som pågår inom näringslivet och som stundom leder till friställande av arbetskraft. Man skulle väl kunna tänka sig att näringslivet självt genom försäkringar eller på annat sätt skulle skapa sig en fond för att hjälpa till i detta fall. Beträffande den nu aktuella fondbildningen bör man enligt min mening överväga, huruvida inte näringslivet självt på något sätt skulle kunna bidra till dess uppbyggnad. Jag skall sedan övergå till den andra punkten av mitt anförande — den som gäller vårdfrågorna. Jag vill inledningsvis starkt tillbakavisa den kritik och det påstående som man understundom hör från oppositionens sida, att vi skulle ha en vårdkris på sjukvårdens område. Jag har tillfälle, i egenskap av ledamot av mitt landstings sjukvårdsstyrelse, att följa dessa frågor. Den målmedvetna planering och satsning som pågår på vårdområdet ger sannerligen inte intryck av någon krissituation. Naturligtvis skulle man komma fortare fram med obegränsade ekonomiska, tekniska och personella resurser. Men som vi vet är det även på detta område nödvändigt med en avvägning, hur angelägna frågor det än finns. Jag skulle emellertid vilja ta upp några detaljer i de aktuella vårdfrågorna till närmare granskning. Det gäller kanske främst huvudmannaskapet och möjliggörandet av en samordning och ett samlande grepp över de människovårdande uppgifterna i samhället över huvud taget. Som bekant har vi den scenaste tiden genom förslag från regeringen fått betydande och värdefulla reformer på detta område. Mentalsjukvården har överflyttats till landstinget, provinsialläkarväsendet från staten till landstinget o. s. v. Jag skall emellertid med några få exempel belysa den splitt Under havandeskapet har den gravida kvinnan rätt att få komma i åtnjutande av förebyggande vård i landstingets regi, den s.k. mödravården. Förlossningen äger normalt rum på ett sjukhus och landstinget sörjer som bekant för sjukhusvården. Den nyfödde får sedan spädbarnskontroll i den landstingskommunala förebyggande barnavården. Om ett barn av någon anledning behöver omhändertas för social rehabilitering, får den primärkommunala barnavårdsnämnden hand om fallet och placerar barnet på det landstingsägda barnhemmet. All annan barnavård hör som bekant hemma på det primärkommunala planet. Om ett barn är utvecklingshämmat, är det återigen landstinget som kommer in i bilden med sina särskolor och vårdhem. För vissa fall av barnavård finns fortfarande ingenting annat att tillgå än privata vårdhem, där i så fall både primärkommun och landsting ger bidrag. Ungdomar som behöver skyddstillsyn omhändertas på statens ungdomsvårdsskolor, under det att den psykiska barnaoch ungdomsvården skall bedrivas inom både landstinget och primärkommunerna. Om någon människa skall omhändertas för nykterhetsvård kan han få sådan vård på såväl statliga som primärkommunala anstalter. Det finns till och med landsting som har anstalter för alkoholskadade. Om någon skulle fällas för brott blir han intagen på en statlig kriminalvårdsanstalt, medan den mentalsjuke tas om hand av det landstingskommunalt ägda mentalsjukhuset. Åldringssjukvård och långtidsvård bedrivs som bekant i landstingets regi under det att övrig åldringsvård ges på ålderdomshem i primärkommunal regi. Alla som sysslar med sociala frågor vet att en gränsdragning är mycket svår att göra mellan vad som är normalt ett fall av åldrande, vilket hör hemma på ett ålderdomshem, eller vad som är ett långvårdsfall som skall omhändertas av landstinget. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen, men den blir alltför lång, så jag slutar här. Jag har velat anföra dessa exempel för att visa på de brister som fortfarande råder på detta område. Jag tror nämligen att det är nödvändigt att snarast göra en översyn av samhällets hela vårdproblem för att se om det inte är möjligt att få en verklig samordning till stånd. Det skulle nog vara en hel del att vinna på en sådan samordning, såväl ur social som vårdteknisk och personell synpunkt och inte minst i ekonomiskt avseende. Skulle man sedan, herr talman, komma dithän att nuvarande olika vårdbegrepp, såsom sjukvård, nykterhetsvård och kriminalvård, kunde ersättas med ett mera mångfasetterat begrepp, exempelvis hälsovård, tror jag för min del att detta skulle medföra en allmänt positivare syn på de olika vårdfrågorna även hos den enskilde medborgaren.

Herr talman! Bland de viktigaste avsnitten som behandlas i årets finansplan är konjunkturläget, bytesbalansen med utlandet, vårt näringslivs möjligheter att producera och exportera sina varor samt den svenska kostnadsnivån. Dessa frågor har ett direkt samband med varandra. Det näringspolitiska läget kan beskrivas på följande sätt: Vi har en konjunkturbild som visar inte bara en viss pågående <Sstrukturomvandling «utan också tendenser till en ren konjunkturdämpning. Vi har fortfarande underskott i vår bytesbalans med utlandet. Detta beror på ökad konkurrens från utländska företag, vilket medfört en prispress för de svenska produkterna. Samtidigt har vi dragit på oss en kostnadsökning här hemma, som inte står i någon som helst proportion till pro duktionsökningen. Detta förhållande har utan tvivel bidragit till att försvaga lönsamheten i våra företag och påverkat sysselsättningsmöjligheterna i negativ riktning. Även om antalet företagsnedläggelser och antalet friställda överträffats vid tidigare tillfällen, finns dock berättigad anledning till oro i ett flertal områden av vårt land, inte bara i de ofta drabbade norrländska och västsvenska stödområdena, utan också i andra delar av landet. Diskussionen bör givetvis vid ett sådant här tillfälle inriktas på vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att vidtaga och på vilka handlingslinjer vi vill följa för att råda bot på befintliga brister. Målet för politiken anser jag bör vara att bidraga till skapande av goda förutsättningar för ett näringsliv, som ger oss möjligheter att behålla och vidare utveckla vår standard. Den standard vi uppnår måste också kunna delas av alla medborgare, och vi bör därjämte ha utrymme för en internationell stödoch utvecklingsverksamhet. Efter denna bild av läget, som jag tecknat, tycker jag det är ganska lätt att också sätta upp några huvudpunkter att arbeta efter. Vi måste dämpa inflationen och pressa ned kostnadsläget. Vi måste vidtaga en rad åtgärder som stimulerar företagen och ökar näringslivets produktionsförmåga. — Vi måste undanröja kostnadsfördyringar, framför allt för exportnäringarna, och vi måste vidtaga direkt säljfrämjande insatser på den utländska marknaden. Frågan om prisstegringarna skall jag inte särskilt ta upp — det har många gjort före mig i denna debatt — men jag vill något beröra en av de faktorer, som haft en avgörande inverkan på kostnadsstegringen, nämligen avtalsrörelsen och de genomförda löneökningarna. Jag vill som exempel nämna, att medan lönerna i Sverige från 1969 till 1965 höjdes med cirka 60 procent, var iöneökningarna under samma tid i USA 17 procent och i Kanada 19 procent. Fram till 1968 kommer lönerna att höjas i Sverige med 110 procent från 1960, samtidigt som vi inie ens når upp till en 50-procentig produktionsökning. Denna utveckling är inte bra för vår utrikeshandel. Det vare mig helt fjärran att anse, att den ena eller den andra gruppen tillskansat sig orättvisa löneökningar, även om låginkomsttagarna, trots lovvärda ansträngningar, inte lyckats som önskvärt vore. Jag tror dock att varje löntagare ändå snart kommer att inse, att huvudparten av löneökningarna äts upp av höjda priser och höjda skatter och att vi på kuppen fått försämrad konkurrenskraft och försvagad sysselsättning. Vi har med andra ord snurrat vidare på prisoch lönekarusellen, trots att vi vet att vi troligen blir yra i mössan och får ökad huvudvärk efteråt. Jag håller styvt på att staten inte skall blanda sig i arbetsmarknadens löneförhandlingar. En uppgift vore dock, tror jag, en mera intensiv och allvarlig information till de ansvariga parterna, till medlingskommissionerna och andra om vårt samhällsekonomiska läge och om de konsekvenser, som blir följden av den eller den lönepolitiken. Allt talar nu för att det finns än större anledning för regeringen att ta initiativ till konferenser med näringslivet om de frågor, som här berörs. En åtgärd som skulle bidra till att minska kostnaderna och som är direkt inflationsdämpande är en ökad lokaliseringspolitik. I den mån man kan överföra arbetsuppgifter från orter med brist på arbetskraft till orter med överskott, måste detta innebära ett bättre utnyttjande av resurserna och ökad produktion utan besvärande följdinvesteringar i allmän service och utan kostnadsuppdrivande inslag. Det måste vara billigare än att flytta arbetskraften till expansiva orter, vilka ofta kan betecknas som bristorter, eftersom där är brist på både bostäder och all män service, vilket leder till att denna service måste byggas ut. Jag tror att den hastiga folkomflyttningen har lett till alltför höga samhällskostnader i förhållande till den produktivitetsökning vi har kunnat uppvisa. I den mån det i våra storstadsområden är brist på arbetskraft i redan befintliga industrier och serviceinrättningar, som måste fyllas för att åstadkomma ett effektivt arbetande samhälle, borde man stimulera utflyttning av en viss del av företagsamheten från dessa orter för att därigenom lätta på arbetskraftsbristen och därmed även på den inflationsdrivande överefterfrågan. Bland de praktiska åtgärder som skulle bidraga till ett effektivare utnyttjande av såväl stora som små företags olika produktionstillgångar i såväl expansiva som undersysselsatta områden vore ett väl utvecklat underleverantörssystem, byggt på god lokalkännedom och under former som skapar trygghet för parterna. I den rad av åtgärder som enligt min mening i ökad omfattning måste vidtagas för stimulans av företagens arbetsbetingelser och produktionsmöjligheter är förbättring av kreditoch lånemöjligheterna. Framför allt måste förhållandena förbättras för den mindre och medelstora industrien. Stimulans av sparande och kapitalbildning och underlättande av överförande av medel från AP-fonderna till näringslivet är angelägna frågor. På beskattningsområdet framstår som brådskande arbetsobjekt att företagen får bättre möjligheter att bygga upp självfinansieringsfonder, investeringsfonder och fonder för resultatutjämning. Kontometoden synes här vara ett intressant instrument. Den är bekant i någon mån från skogskonto och investeringskonto för konjunkturutjämning. En utredning bör, anser jag, undersöka möjligheterna att använda denna metod i flera avseenden. Utbildningsfrågorna är väsentliga för en ökad produktion. Det gäller givetvis yrkesutbildningen, där vi med stort intresse emotser ecklesiastikministerns proposition i anledning av YB:s förslag. Lärlingsutbildningen och den inbyggda yrkesutbildningen i företagen är billiga utbildningsformer, som vi anser bör understödjas till dess vi eventuellt får andra lösningar. Fortbildning eller vidareutbildning av företagare och personal inom företagen är lika angelägen som utbildning inom skolväsendet. Hantverksinstitutet borde ha större resurser för den verksamhet som där bedrives. Företagarföreningarna har växande uppgifter att föra in rationella arbetsmetoder och att i övrigt stå framför allt den mindre industrien till tjänst för utveckling på olika områden. Vi väntar med intresse på den utredning som skall komma och som vi hoppas skall leda till bättre förhållanden på det här området. I den för dagen så angelägna frågan att öka produktionen och säkra sysselsättningen har mindre och medelstora företag en avgörande betydelse. Det finns 65 000 anställda i mindre företag med upp till 50 anställda, och i företag med upp till 500 anställda per företag finns cirka 425 000 anställda. Dessa företag svarar för ungefär 65 procent av industriproduktionen. Man möter tyvärr ofta en föreställning om att mindre företag skulle vara orationella och ha låg produktivitet samt betala låga löner. Denna inställning tycker jag är olycklig och felaktig. I en nyligen redovisad utredning inom Sveriges hantverksoch industriorganisation har man konstaterat, att produktivitetsutvecklingen mellan 1954 och 1964 var störst i gruppen företag med upp till 50 anställda eller 62 procent, medan den var 41 procent i medelstora företag och 53 procent i storindustrien. I den nuvarande skärpta konjunkturen tror jag att det skall visa sig att mindre och medelstora företag har en seg livs kraft och kommer att göra sin betydande del för att upprätthålla sysselsättningen. När regeringen nu föreslår en så kallad näringslivsfond om 500 miljoner kronor, som skall byggas upp av skattemedel, så har förslaget väckt mycken kritik. Man anser att pengarna bara får göra en omväg via statsbudgeten för att staten skall få ökad kontroll över näringslivet. Ett ökat sparande från medborgarna skulle i stället leda till en ökning av kapitaltillgången och direkt komma näringslivet till godo. Det är troligt att detta vore en för de mindre företagen bättre väg. Det beror helt på vilka bestämmelser fonden kommer att vila på. Jag vill dock hävda, att skall en sådan fond inrättas bör mindre och medelstor industri också få del av denna satsning. Syftet med fonden skall ju enligt finansplanen vara att stärka den svenska industriens konkurrenskraft och säkra sysselsättningen i den pågående strukturella förändringen. I detta syfte kan man inte förbigå den i sammanhanget så betydelsefulla mindre industrien. I mitt program för lämpliga åtgärder omnämnde jag till slut underlättande av exporten och säljfrämjande insatser i ökad skala. Det måste vara fel att i en situation såsom den nuvarande beskatta investeringar t.ex. för den industri som arbetar på export. Man har gjort beräkningar utvisande att den beskattning som genom omsen träffar exporten uppgår till omkring 600 miljoner kronor på ett år. Det blir med andra ord en indirekt tull på vår export, och man frågar sig om det kan vara en riktig politik. Den måste ju ändå leda till en försämrad konkurrenskraft gentemot utlandet. Det är angeläget att också mera stödja det arbete som exportföreningen, småindustriens exportbyrå och andra utför. Dylika insatser måste anses lönsamma. De kan bedömas lika angelägna som försäljningsarbetet i det enskilda företaget. Vi kan konstatera att Sverige blir ett mer och mer industrialiserat land. Arbetskraften inom jordbruket och andra krympande näringar vandrar över till industrien. Industrien rationaliseras samtidigt och framställer allt mer varor per anställd. Det är alldeles uppenbart att denna ökande varumängd måste säljas i allt större omfattning till utlandet. Vi har inte råd att konsumera allt själva. Vi måste ha ökad valuta för inköp av råvaror till vår industri för att över huvud taget kunna upprätthålla vår goda ekonomi. Därför är de frågor jag här har tagit upp om ökade produktionsmöjligheter och möjligheter att kunna sälja vad som produceras så viktiga. Det råder delade meningar mellan regering och opposition om hur man skall handla. Regeringen vill gärna öka det statliga inflytandet och styrningen över näringslivet. Vi menar, att för stort statsinflytande leder till byråkrati, tungrodd administration och stelhet i maskineriet. Enligt vår uppfattning skall statens uppgift främst vara att skapa goda förutsättningar för de enskilda företagen och att med generella medel stimulera produktionen. Det kan innebära att staten ibland så att säga får smörja maskineriet, ibland fylla på bränsle och ibland kanske också sanda på vägen eller dra till en broms. Men all erfarenhet i dag tycker jag talar mot ett kraftigt ökat statsinflytande. Näringslivet i vårt land består till 95 procent av enskild företagsamhet. Det har visat en enastående livskraft och har möjliggjort en standard i vårt land, som är bland de främsta i världen. Vårt arbete, herr talman, bör, tycker jag, bygga vidare på den grund vi redan har.